Herr talman! Låt mig först säga att frågan om gränsdragningen mellan » politisk demokrati och företagsdemokrati i den offentliga sektorn verkligen inte har så att säga legat stilla vare sig vad gäller överläggningar i regeringen eller vad gäller diskussioner här i riksdagen. Jag vill därför säga till Mats Odell att regeringen 1983 i en skrivelse till riksdagen tog upp dessa frågor. Regeringens slutsats var att man inte borde aktualisera någon utredning som tog upp resp. ändrade de principer som slogs fast redan 1976 beträffande medbestämmandet. Riksdagen sade: Utskottet delar regeringens uppfattning att några ytterligare åtgärder inte bör vidtas. När regeringen därefter hade att ta ställning till frågan om de anställda skulle ha beslutanderätt och förslagsrätt i kommunala styrelser och nämnder sade vi nej. Vi stannade vid yttrandeoch närvarorätt, just för att göra en klarare gränsdragning mellan den politiska och den fackliga demokratin. Detta har följts upp på det sättet att verksledningskommittén också har gjort en motsvarande klarare gränsdragning, så att de anställda numera inte har beslutanderätt i förvaltningsmyndigheterna utan har, i likhet med de anställda i kommuner och landsting, yttrandeoch förslagsrätt. Jag vill erinra om att regeringen har träffat ett kollektivavtal, som har anmälts i riksdagen och som innebär att MBL i regeringskansliet har ändrats för att gränsen skall bli klarare. Denna dom ger ingen anledning att ändra vad regering och riksdag tidigare har uttalat eller att nu sätta till en utredning, som mycket påtagligt och förutsättningslöst skulle ta upp och diskutera politisk demokrati och företagsdemokrati.

Herr talman! Jag har inte krävt någon utredning, utan jag har frågat om statsrådet tänker vidta några åtgärder. Det han säger hade naturligtvis giltighet fram till dess att domen föll. Att det finns en skillnad i tolkning av vad domen innebär framgår av LO-ägda Aftonbladets ledarsida den 16 februari, där det står: ”MBL-lagen måste stramas åt. Som den nu är skriven öppnar den möjligheter för ett korporativistiskt inflytande på den politiska beslutsprocessen, vilket är helt främmande för svensk tradition och urholkar den kommunala självbestämmanderätten. En utredning om översyn av MBL-lagen pågår visserligen i arbetsmarknadsdepartementet men lär ännu befinna sig på förberedelsestadiet. Det duger inte. Regeringen bör omgående ta initiativ till en lagändring som innehåller spärrar mot fackligt inflytande på områden som ligger utanför de fackliga organisationernas naturliga intresseoch kompetensområden.”
Herr talman! Jag vill på en punkt reda ut ett missförstånd. I likhet med Mats Odell hörde jag att det i massmedia sades att arbetsmarknadsdepartementet övervägde att sätta till en utredning för att se över MBL mot bakgrund av domen i Halland. Det är inte sant. Arbetsmarknadsministern överväger icke att sätta till någon utredning som skall ompröva nuvarande gränsdragning vad gäller MBL inom den offentliga sektorn. Vad både regering och riksdag har uttalat är att varje gång som parterna, fack och arbetsgivare, misstänker att den fackliga demokratin är på väg att träda den politiska demokratin för när, har de ett gemensamt ansvar för att först via kollektivavtal försöka se till att gränsdragningen upprätthålls. Det är också viktigt att framhålla att MBL är underordnad den kommunala demokratin och den politiska demokratin. Det är i första hand arbetsgivare och fack som ansvarar för att gränserna är klara. Skulle vid förhandlingar eller i mycket uppenbara fall denna gräns trädas för när kommer frågan i ett helt annat läge, men den aktuella domen indikerar enligt min mening inte att det har skett. Denna dom indikerar inte, Mats Odell, att vilka frågor som helst fortsättningsvis får träda den politiska demokratin för när.
Herr talman! Vi är helt överens om att rågången måste hållas öppen, men denna dom är ändå ett grundskott mot den praxis som hittills har rått. Civilministern har ännu inte gett något exempel på typiska kommunala beslut som inte berör arbetsgivar—arbetstagar-relationerna. Vad beror det på, om detta inte är något problem, att regeringen ända fram till slutet av mars 1987 tvingades MBL-förhandla om regeringsärenden med de statliga fackförbunden SACO-SR-S, Statsanställdas förbund, TCO-S m.fl.? Enligt MBL hade statstjänstemännen rätt till förhandlingar i alla de regeringsärenden som kunde påverka motsvarande förhållanden mellan de statliga arbetstagarna och arbetsgivaren. För ett år sedan ersattes denna rättighet av ett avtal där regeringen ensidigt har åtagit sig att tidigt lämna information i viktiga frågor. Men om statstjänstemännen inte är nöjda med regeringens agerande kan detta avtal sägas upp när som helst — och då är vi tillbaka i en situation med medbestämmandelagen igen. Kan inte det vara ett sätt att lösa de problem som har uppstått i samband med den nuvarande domen?
Herr talman! Mats Odell undrar vilka frågor som är undantagna från MBL och MBL-förhandlingar. Naturligtvis är det vad som är omnämnt i beslutet om MBL-lagstiftningen, nämligen den kommunala verksamhetens mål och inriktning — den politiska sfären. Sedan är det alltid svåra gränsdragningsfrågor. Huruvida sådana politiska beslut också skall kopplas så, att de påverkar organisationen och därmed arbetsgivarförhållandet — det kan man ha olika meningar om. Det är just detta denna dom handlar om, dvs. en tolkning av huruvida detta avsåg den rena demokratin eller om det hade en anknytning till arbetsorganisationen och därmed de anställdas arbetsvillkor. Jag vill till sist upprepa att regeringen inte med anledning av denna dom kommer att nu ta några utredningsinitiativ. Jag anser inte heller att den rör eller förändrar den grundläggande arbetsfördelningen mellan politisk demokrati och arbetsplatsdemokrati.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att utnyttja möjligheterna i artikel 14 i Washingtonkonventionen vad gäller handel med B-listade djur. Mats O Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att dels minska importen av exotiska djur, dels förbättra förhållandena i samband med transporten m.m. Christer Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att sanera handeln med exotiska djur. Slutligen har Lars Ernestam frågat om jag avser vidta några åtgärder mot olaglig handel med utrotningshotade djur. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Det är oacceptabelt att djur utsätts för lidande i samband med import till Sverige liksom att import och illegal handel sker med utrotningshotade djur. Enligt konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter, den s.k. Washingtonkonventionen, är det exportlandet som har ansvaret för att exporten inte kommer att påverka artens överlevnad ogynnsamt och att varje levande djur kommer att behandlas och transporteras på sådant sätt att risken för skada eller djurplågeri blir så liten som möjligt. Sådana intyg och försäkringar kräver lantbruksstyrelsen för att ge tillstånd till import av sådana djur till Sverige. Under en försöksperiod har lantbruksstyrelsen tillåtit import av reptiler. Efter avslutad försöksperiod har fr.o.m. den 1 januari i år sådan import stoppats. Lantbruksstyrelsen ger inte heller införseltillstånd för de djurarter som finns upptagna i bilaga 1 till Washingtonkonventionen. I fråga om djurarter upptagna i bilaga 2 till Washingtonkonventionen medger lantbruksstyrelsen införseltillstånd i enlighet med de krav som uppställs i konventionen. Det innebär att Sverige av exportlandet kräver de tillstånd och intyg som föreskrivs i konventionen. Långväga transporter av djur medför problem från djurskyddssynpunkt. Den europeiska konventionen om skydd av djur under internationella transporter har ratificerats av i stort sett samtliga europeiska länder. Transport av djur upptagna på lista 2 rör emellertid import från andra länder. Transportproblemen i denna handel har uppmärksammats av Washingtonkonventionen. Vid ett partsmöte år 1980 inom konventionens ram antogs en resolution om riktlinjer för transporter. I resolutionen anges bl.a. hur djuren skall förpackas och transporteras. Även den internationella flygtransportföreningen, IATA, har bestämmelser om transport av djur. Bristande efterlevnad av dessa bestämmelser har påtalats från svensk sida. Enligt uppgift har förhållandena för djur under transporter numera förbättrats, men de är ändå inte tillfredsställande. Där svensk rätt är tillämplig är det redan nu ett brott mot djurskyddslagen att transportera djur så att de utsätts för lidande. I regeringens aviserade förslag till ny djurskyddslag har kravet på skydd vid transport av djur utvidgats till att omfatta även skydd mot värme och köld samt mot andra djur. Från den 1 januari i år har regeringen bemyndigats att meddela föreskrifter om inoch utförsel till skydd för utrotningshotade eller sällsynta arter av djur. Regeringen avser att använda bemyndigandet bl.a. för att stoppa sådan import som innebär ett hot mot särskilt sårbara arter. Regeringen kommer också att vidta de ytterligare åtgärder som krävs för att rätta till övriga påtalade missförhållanden.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

Jordbruksministern säger att man i framtiden skall gå in för en större restriktivitet, men bakgrunden till att bl.a. England och Tyskland har varit hårdare i bedömningen är just att de ratificerat artikel 14, vilket ger dem utrymme för en sådan hårdare bedömning. Mats Hellström talar om en resolution som antagits inom konventionens ram. Men resolutioner är icke bindande, de ger bara uttryck för en vilja. Vad som är nödvändigt i detta fall är en klart deklarerad uppfattning som kommer till uttryck vid ratificeringen av en konvention. Sedan är man skyldig att följa artiklarna i konventionen. Man är inte skyldig att iaktta restriktivitet, men man har möjlighet att göra det. Det är skrämmande förhållanden som har uppdagats, och det vore intressant att få veta varför Mats Hellström behövde en vecka extra för att avge svaret. Det kan ha funnits andra skäl, men antagligen är skälet att man var tvungen att gå till botten med dessa frågor och se efter vad lantbruksstyrelsen egentligen har gjort eller vad den inte har gjort. Det är också stora pengar i omlopp. Man ställer sig frågande till att det under fyra år har importerats 50 000 papegojor till ett värde av 125 milj.kr., och huvudparten av dessa papegojor stannar i Sverige. Jag vill också fråga vilket underlag som finns för att bedöma vad det är för djur som är utrotningshotade. Är de geografiskt specificerade? Borde inte all import förbjudas tills lantbruksstyrelsen kan klara av den kontroll som är nödvändig mot bakgrund av det lidande som många djur utsatts för?

Herr talman! På Mats O Karlssons vägnar vill jag tacka statsrådet Mats Hellström för svaret på frågan. Både på mina egna och på frågeställarens vägnar vill jag också uttrycka tillfredsställelse över att regeringen är beredd att agera. Många av oss såg för ett par veckor sedan ett TV-program om import av djur, vilket starkt upprörde oss. Själva hanteringen var upprörande usel. Jag kommer särskilt ihåg en stor låda full med sköldpaddor i många lager. Ännu levande, halvdöda och döda djur låg i en enda osmaklig röra. Sådant kan naturligtvis inte få fortsätta. Än värre är det att djuren inte bara behandlas illa, utan att det kan röra sig om utrotningshotade djurarter. Jag tycker det är bra att missförhållandena nu bl.a. genom massmedias och olika organisationers försorg uppmärksammats. Det är alldeles utomordentligt att statsrådet Hellström är beredd att snabbt vidta åtgärder. Särskilt den sista meningen i svaret, där det sägs att regeringen kommer att vidta de ytterligare åtgärder som krävs för att rätta till övriga missförhållanden, tyder på att förhållandena behöver ändras till det bättre. Tack för svaret!

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mats Hellström för svaret. Allt tyder på att djurimporten till Sverige sker eller har skett under förhållanden som är djupt upprörande och helt oacceptabla, för att knyta an tillstatsrådets sätt att uttrycka sig. Djuren lider och dör under transporterna. Vi ser i TV och läser i tidningar om vad som händer. Ödlor ligger i fyllda kartonger; vid framkomsten är många döda. Ormar krälar i säckar i sin egen avföring. Papegojor har tur om de kommer levande till Sverige. Som nation bidrar vi till att djur utrotas. Det som händer är en tragedi som inte går att uttrycka i ord. Om det är något som upprör människor så är det en skrupelfri handel med värnlösa djur. Nu vill Mats Hellström komma till rätta med problemet. Det är bra. Betydelsefullt är naturligtvis ministerns positiva inställning och hans vilja att handla. Han finner säkert de lagtekniska lösningar som behövs. Tveka inte när det gäller att värna djuren, Mats Hellström! Jag tror att de flesta människor står på er sida.

Herr talman! Jag tackar för svaret och vill citera vad statsrådet där säger: ”Regeringen avser att använda bemyndigandet bl.a. för att stoppa sådan import som innebär ett hot mot särskilt sårbara arter. Regeringen kommer också att vidta de ytterligare åtgärder som krävs för att rätta till övriga påtalade missförhållanden.” Det är ju ett positivt svar, men det motiverar vissa följdfrågor. Världsnaturfonden och Sveriges ornitologiska förening har tagit fram en rapport om Sveriges import och export av exotiska djur — det är denna rapport som ligger till grund för den debatt som förts. Det är en ambitiös rapport. Såvitt jag kan bedöma är den fackmannamässigt gjord och visar vad organisationslivet utanför den offentliga förvaltningen kan åstadkomma. I rapporten ställs en rad förslag, som tillsammans bildar ett åtgärdspaket. Jag kommer då tillbaka till den sista meningen i svaret, där statsrådet säger att regeringen kommer att vidta de ytterligare åtgärder som behövs. De förslag som ställs gäller förbättrade rutiner för kontroll, åtgärder för att viltfångade djur skall kunna ersättas med i fångenskap uppfödda, och slutligen förbättrade förhållanden i samband med handeln med djur. I avvaktan på utredningar och förslag i den här riktningen föreslås ett temporärt importoch exportförbud. Jag vill då fråga: Är statsrådet beredd att biträda förslaget om ett temporärt importoch exportförbud i avvaktan på att utredningar görs? Slutligen vill jag också fråga om statsrådet Heliström är beredd att ta med Prot. 1987/88:76 rapporten i det utredningsarbete som jag förutsätter nu kommer att ske på 25 februari 1988
Herr talman! Ingrid Sundberg ifrågasatte om hon hade fått svar på sin fråga. Hennes fråga lyder: Ämnar statsrådet vidta några åtgärder för att utnyttja möjligheterna i artikel 14 i Washingtonkonventionen vad gäller handel med B-listade djur? Sista stycket i mitt svar är ju ett direkt svar på den frågan, nämligen att vi från den 1 januari i år i regeringen har ett bemyndigande att meddela föreskrifter om inoch utförsel. Jag säger också att vi avser att använda bemyndigandet för att stoppa sådan import som innebär ett hot mot särskilt sårbara arter. Detta syftar på artikel 14. Vi har alltså tidigare från regeringens sida inte haft något bemyndigande att agera på grundval av artikel 14. Nu har vid det, och vi är i full gång med en beredning för att stoppa sådan import av sårbara arter. Jag är därmed inne på de frågor som bl.a. har rests av Lars Ernestam. Det gäller de övriga frågorna om kontroll och om de åtgärder som föreslås i rapporten rörande Sveriges import och export av exotiska djur från den svenska sektionen av Världsnaturfoden. Vi har tänkt agera snabbare genom temporära stopp än vad som förutsattes i Lars Ernestams fråga. Om två veckor kommer vi att få tullens och lantbruksstyrelsens svar på de frågor som finns i rapporten. Vi avser då att agera snabbt. Det är bättre att direkt sätta in långsiktiga åtgärder när det gäller att stoppa import av djur som är utrotningshotade, i de fall vi inte anser att vi kan godta de försäkringar som ges av exportlandet. Här ingår givetvis också frågorna om att förstärka kontrollen. I det förslag till ny djurskyddslag som vi kommer att förelägga riksdagen om några veckor tas också frågan om att förbättra villkoren för djur i Sverige upp. Det gäller de sällskapsdjur som redan finns här. Det behövs ytterligare restriktioner för att komma till rätta med de oacceptabla förhållandena. Jag delar de värderingar som har kommit till uttryck från frågeställarnas sida när det gäller de exotiska djuren.
Herr talman! Jag skulle bli glad om jag kunde få ett konkret besked av Mats Hellström om Sverige har ratificerat konventionen i fråga och alla artiklar. Kommer man i framtiden, med de åtgärder som antyds i svaret, att medverka till att Sverige icke skall kunna fungera som mellanland? Länder med hårdare importrestriktioner än Sverige har utnyttjat vårt land som en form av mellanland. Djuren har hållits i karantän här och har sedan skickats vidare. Därigenom har vi medverkat till att öka denna handel i orimligt hög grad, enligt de siffror jag har till mitt förfogande. Jag frågade vidare Mats Hellström konkret vilka djur som är utrotningshotade samt vilka som är sällsynta, och betydelsen av deras geografiska hemort. Det finns exempelvis vissa typer av sköldpaddor som är mycket sällsynta 31 inom vissa områden och vanligt förekommande inom andra. Vilken typ av arbete skall det röra sig om, och vad har man att gå efter? Herr talman! Ett litet land som Sverige kan aldrig ensamt klara av detta. Det måste röra sig om ett internationellt samarbete. Planerar man från regeringens sida att också agera i internationella sammanhang?

Herr talman! Rapporten i fråga tar upp vilka konventioner som finns och vilka arter som är hotade. Jag förstår att statsrådet också har dessa uppgifter på sitt bord, eftersom han har samma rapport som jag. När jag nu får svaret att statsrådet skall ta till vara de förslag som har kommit i denna rapport och dessutom tänker gå fram ännu snabbare än vad rapporten föreslår, kan jag inte vara annat än nöjd med det svar jag har fått här i dag. Tack för svaret!
Herr talman! Som tidigare har sagts är enigheten stor om att det rör sig om oacceptabla förhållanden. Vi måste ta kritiken på allvar. Ja, Ingrid Sundberg, vi har ratificerat alla artiklar i konventionen. De skärpningar som vi nu avser att införa måste kunna komma att minska möjligheterna att utnyttja vårt land som ett mellanland. Sedan till frågan om vilka djur som är hotade. Det är ju alldeles riktigt att vissa djur är utrotningshotade i vissa delar av världen, men inte i andra. Det är just sådant man skall ta hänsyn till i exportlandets deklaration. Vi har nu fått möjlighet att inte bara granska dessa deklarationer, utan också agera i förhållande till dem om vi inte tror på dem. Denna möjlighet har vi inte haft tidigare. Inom regeringskansliet arbetar vi med förteckningar och listor över de djur som är relevanta. Det är slutligen alldeles riktigt att vi inte kan klara arbetet med dessa frågor ensamma. Washingtonkonventionen är uppbyggd så att dess sekretariat spelar en central roll. Man skall påtala missförhållanden till sekretariatet, som i sin tur skall ta upp saken med exportländerna. Vi kommer att aktivera oss även här. Självfallet kommer vi också att delta i den mån det kan behövas att man bilateralt stöttar de framstötar som sekretariatet kan göra.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Det är mycket glädjande att den här informationskampanjen kom till stånd, eftersom det är uppenbart att folk inte känner till vad som gäller. När de drabbas får de inte heller riktig information. En familj i Borlänge, Kent och Carina, tvingades utrymma sitt hus, eftersom barnet i familjen blev sjukt. Det finns läkarintyg på detta. Resultatet har blivit att de får dubbel kostnad. De måste betala dels för huset, dels för hyra av en annan bostad. Under ett år har de försökt att få en rättelse till stånd, men ingen, varken advokater, länsbostadsnämnd eller sociala myndigheter, har informerat dem om att huset kunde repareras. Jag tog också upp andra problem i min enkla fråga. Syftet med fonden är ju att man snabbt och obyråkratiskt skall kunna gå in och rädda människor. Det gäller just den stora kostnad som uppstår då man tvingas betala dubbel hyra. Man måste utrymma bostaden, och det tar tid att bygga om. Innan det hela är färdigt kan ju en familjs ekonomi fullständigt raseras. Jag vill därför fråga bostadsministern: Vill bostadsministern ge sådana instruktioner till fonden och småhusskadenämnden att handläggningen kan ske snabbt och obyråkratiskt? Sedan en annan fråga. Det verkar i propositionen som om det huvudsakligen är hus som byggs på generalentreprenad som kommer i fråga. Men det finns ju många andra typer av hus. Man kan köpa hus som är färdiga för montering. Flera kan vara inblandade, så att det är mera invecklat juridiskt sett. I propositionen står det att det finns chans till hjälp bara om huset är belånat så att säga upp till skorstenen. Här kan gälla detsamma som beträffande radon. Barnfamiljer måste kanske flytta, och deras ekonomi blir mycket ansträngd. De har bara inte råd att låna mer och stå för alla kostnader själva. Vill bostadsministern försäkra sig om att inte bara hus av en viss kategori enkelt och snabbt kan få stöd av fonden?

Herr talman! Jag är glad över bostadsministerns inställning, och jag är övertygad om att det blir bättre och bättre ju längre fonden får arbeta. Men det finns en del ytterligare saker som vi kanske bör ta upp i detta sammanhang, t.ex. den höga självrisken. Ett basbelopp på 25 000 kr. kan vara en mycket stor summa att betala för enskilda familjer som redan är drabbade. Vi behöver kanske sänka risken. Vidare måste en sådan här fond kunna agera obyråkratiskt och få ta risker. Om det efteråt kanske visar sig att den drabbade inte var berättigad att få medel från fonden, kunde man göra upp avbetalningsplaner osv. Vad gäller behovet av en mycket noggrann utredning vill jag säga att anledningen till att vi tog fempartiinitiativet var att det behövdes en sådan här fond för att samhället mycket snabbt skulle kunna hjälpa familjer. De flyttar ju inte ut ur sina hus utan anledning.

Herr talman! Det är mycket glädjande att bostadsministern är så öppen inför att ompröva huruvida inte självrisken är för hög. Det är inte min mening att man på en vecka skall kunna veta exakt vad som behöver göras åt ett hus, utan vad personerna i fråga behöver veta är att de kommer att få pengar och att man sedan sätter i gång åtgärder, så att deras ekonomi inte raseras. Under sådana förhållanden kan också långivare och andra vänta med sina krav, så att de drabbades ekonomi inte spolieras. Det bekymmersamma är att det inte är många människor som klarar kostnader för två bostäder. Därför måste de drabbade få ett snabbt besked så att deras ekonomi inte lider skada.
Till kammarens ledamöter har utdelats tidsoch ärendeplaner för tiden den 29 februari—den 10 juni 1988. Av tidsplanen framgår att en finansdebatt anordnas onsdagen den 2 mars och en utrikesdebatt onsdagen den 16 mars. Dechargedebatten kommer att äga rum onsdagen den 25 maj. Frågestunder anordnas kl. 14.30 torsdagarna den 3 och 24 mars. Då arbetsplena hålls på torsdagar anordnas frågestunderna på fredagarna, vanligen tillsammans med interpellationssvar. När arbetsplenum hålls även 35 på fredagen börjar frågestunden kl. 14.00 och interpellationssvar lämnas i dessa fall inte på fredagar. Måndagen den 30 maj blir sista dag för besvarande av frågor och interpellationer. Utrikesdebatten onsdagen den 16 mars beräknas pågå ungefär 7 timmar. Det första utskottsbetänkande som förväntas föranleda debatt avser bensinskatten. Om votering i detta ärende inte kan ske före middagsuppehållet kommer den att företas vid början av det arbetsplenum som utsatts till kl. 12.00 torsdagen den 17 mars. Veckan före påskuppehållet anordnas endast ett arbetsplenum, nämligen onsdagen den 23 mars. Om detta sammanträde måste fortsättas efter sedvanligt middagsuppehåll kommer voteringar att företas även vid kvällsplenum för att undvika att beslut i debatterade ärenden dröjer två veckor efter överläggningens slut. Arbetsplenum onsdagen den 11 maj kommer att pågå till kl. 16.00.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig på vilket sätt jag avser att uppfylla socialdemokraternas kongressbeslut om elevers och föräldrars rätt att välja skola. Jag kan på nytt upprepa vad jag tidigare flera gånger redovisat för riksdagen, nämligen att jag avser att senare i vår föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposition om styrningen av skolan och vissa övriga skolpolitiska frågor. Jag räknar med att regeringen i den propositionen skall redovisa sin syn på valfrihet såväl för skolor att profilera sig som för elever och föräldrar att välja olika inriktning i skolan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengt Göransson för svaret på min interpellation. Svaret är ytterligt kort och ger egentligen inte något svar alls på min interpellation, vilket är märkligt när det gäller en fråga som är så viktig och så diskuterad bland Sveriges föräldrar. En annan viktig fråga som nu är aktuell gäller ÖGY-utbildningen. I fråga om denna utbildning har utbildningsministern under ett och ett halvt år till pressen redovisat vad den kommande propositionen kommer att innehålla; endast tidpunkten för avlämnandet har varit hemlig. Beträffande det som jag 43 tar upp i min interpellation är det precis tvärtom. Vid ett flertal tillfällen här i kammaren har statsrådet sagt att en proposition kommer att läggas fram i vår, men ingen får veta vad den kommer att innehålla. Mot denna bakgrund kan man fråga sig om inte tidpunkten är avsiktligt vald. Propositionen skall avlämnas i maj, vilket betyder att frågorna i den inte hinner behandlas före sommaruppehållet. Socialdemokraterna vill alltså inte ge besked före valet om var de står i en fråga som engagerar de flesta föräldrar. Intresset är alltså inte större att genomföra det kongressbeslut som fattades iseptember 1987, trots att det socialdemokratiska partiet som regeringsparti har alla möjligheter att göra det. Är den utdragna tidsplanen möjligen ett mått på socialdemokraternas intresse för att öka föräldrars och elevers valfrihet? Det var med stor tillfredsställelse som vi i folkpartiet noterade att socialdemokraterna äntligen hade mildrat sitt hårdnackade motstånd mot valfrihet i skolan. Vi trodde att en förändring nu skulle komma till stånd. I folkpartiet ser vi det som en självklarhet att så snart som möjligt verka för de beslut som vårt landsmöte har fattat. I den moderna svenska skolan har ett av målen varit att fostra självständigt tänkande människor, kritiska människor som ifrågasätter och tänker själva. Det är dessa människor som nu ställer krav i samhället, krav på att själva få välja sjukvård, att själva få välja barnomsorg och att själva få välja skola för sina barn. De nöjer sig inte med att regeringen säger: Vi vet bäst vad som är bra för er. I det här sammanhanget skulle jag vilja få ett klarläggande av skolministern. I ert kongressbeslut står det så här: Kommunerna bör ges ökade möjligheter att profilera verksamheten. Vidare står det: Om olika skolor väljer olika intresseprofiler är det naturligt att ge elever och föräldrar rätt att välja skola. I statsrådets svar står det emellertid så här om den kommande propositionen: ”Jag räknar med att regeringen i den propositionen skall redovisa sin syn på valfrihet såväl för skolor att profilera sig som för elever och föräldrar att välja olika inriktning i skolan.” Det här kan tolkas som någonting helt annat än det som står i ert kongressbeslut. Regeringen skall alltså redovisa sin syn på valfriheten, som det heter. Betyder det att regeringen har en annan syn på valfrihet än kongressen? Vidare skall regeringen redovisa sin syn på valfrihet för elever och föräldrar att välja olika inriktning i skolan. Redan nu föreligger en sådan valfrihet. Tillval av olika slag finns. Min fråga blir då: Betyder formuleringen i svaret att det inte skall finnas någon rätt till val mellan skolor? I en ökad valfrihet ligger också möjligheten att välja en fristående skola om en sådan finns på orten. Den socialdemokratiska kongressen skriver faktiskt att socialdemokratin är positiv till att fristående skolor med samhällsstöd stimulerar pedagogiskt förnyelsearbete och därmed mångfalden i skolan. Men det faktum att frågan om de fristående skolornas möjlighet att verka nu skjuts upp ytterligare minst ett och ett halvt år visar inte precis på någon positiv inställning. Inte heller är det särskilt positivt att Sigrid Rudebecks gymnasium och Göteborgs högre samskola har blivit av med sina statsbidrag. De fristående skolorna arbetar under ytterligt knappa former, vilket gör att tjockleken på föräldrarnas plånbok eller deras vilja att uppoffra sig får avgöra vilka barn som skall få gå där. Tycker verkligen Bengt Göransson att vi skall ha det så i vårt land?
Herr talman! När jag först fick Ylva Annerstedts fråga blev jag faktiskt litet ställd, och det av praktiska skäl. Frågan är på många sätt ovanlig. Ylva Annerstedt har frågat mig hur jag tänker uppfylla ett beslut av den socialdemokratiska partikongressen. Det ställer mig i en ganska svår situation. Som ansvarig inför partiets högsta beslutande instans är det naturligtvis inför partiets medlemmar jag har att fullfölja den skyldigheten. Regeringen har ju knappast möjlighet att i riksdagen redovisa en beslutsuppföljning som man egentligen är ansvarig att redovisa inför partikongressen. Det skulle också kunna uppfattas som något egendomligt om riksdagens ledamöter behandlades som vore de socialdemokratiska partimedlemmar, med krav riktade mot partistyrelsen. Men jag inser att Ylva Annerstedt egentligen inte önskade få den formella redovisning som lämnas inför partiets beslutande instans, utan snarare var ute efter att få en allmän debatt om synen på valmöjligheten i skolan och fristående skolor. Jag har i mitt svar hänvisat till att vi kommer att redovisa den i den skolpolitiska propositionen i vår. Att propositionen kommer i maj har inte att göra med någon form av spekulation om att den inte skulle kunna diskuteras i riksdagen, utan snarare är det fråga om en stor respekt för riksdagen. Vi har nämligen en parlamentarisk kommitté för beredning av frågor som rör skolans styrning. Avsikten är att denna parlamentariska beredningskommitté skall hinna bli färdig så att vi sedan skall kunna diskutera dess förslag och redovisa ställningstaganden i en skolpolitisk proposition. Därför är processen så utdragen. Det finns också anledning att föra in samtliga skolpolitiska frågor av allmän art i samma proposition. Min syn på fristående skolor har jag redovisat här vid flera tillfällen. Jag har kunnat konstatera att antalet fristående skolor med statsbidrag ökats under den tid jag har tillhört regeringen. Vi har också haft tillfälle att godkänna verksamhet vid ett antal skolor som räknas till kategorin fristående. De diskussionerna har inte kunnat ge vid handen att regeringen skulle ha varit särskilt njugg. Tvärtom har antalet skolor med statsbidrag ökat varje år.
Herr talman! Nog föreställde jag mig, när jag skrev min fråga, att de beslut som den socialdemokratiska partikongressen fattar innebär en inriktning för regeringens sätt att arbeta, och när regeringen skall omsätta beslut i handling måste det betyda att man lägger fram förslag i riksdagen. Eftersom det aktuella förslaget i mycket tillgodoser de krav som vi har ställt under flera år, är det naturligt att vi har fäst stort intresse vid att ni skulle förverkliga det beslut som fattades vid er kongress. Jag noterar också att skolministern inte gjorde något klarläggande beträffande vad formuleringen om rätt att välja inriktning i skolan egentligen står för. Skall man få välja endast inom den anvisade skolan, eller skall man faktiskt få välja mellan olika skolor i kommunen? Beträffande hur positiva socialdemokraterna har varit mot de fristående skolorna sedan ni kom i regeringsställning vill jag säga: Visserligen har några få fristående skolor ytterligare fått statsbidrag, men det har också hänt en hel del andra saker. För det första: Det första ni gjorde när ni kom till makten var att kräva en utvärdering av de fristående skolornas verksamhet, innan ni kunde bevilja några ytterligare bidrag. För det andra skar ni ner en halv miljon kronor på det anslag som skolöverstyrelsen hade äskat till de fristående skolorna. En halv miljon kan tyckas litet, men för de fristående skolorna är det oerhört mycket, med tanke på hur små statsbidrag de får. För det tredje bestämde ni i budgetpropositionen — jag tror att det var 1986 — att de fristående gymnasieskolorna inte skulle kunna få statsbidrag för mer än 15-klasser, mot det normala 30-klasser. För det fjärde har ni dragit in statsbidragen för Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium, och ni har också avslagit ansökan om statsbidrag till Höglandsskolan och Mariaskolan. Detta tycker jag faktiskt inte visar på någon särskilt positiv inställning. Jag skulle återigen vilja fråga: Vad betyder formuleringen om rätten att välja inriktning i skolan? Utesluter den rätten att välja skola?
Herr talman! Den kongresshandling från den socialdemokratiska partikongressen som Ylva Annerstedt åberopar har följande skrivning om valmöjlighet i fråga om skola: Om olika skolor väljer olika intresseprofiler är det naturligt att ge elever och föräldrar en vidgad möjlighet att välja skola. Detta är alltså det uttalande som kongressen gjorde. Det gäller självfallet för den socialdemokratiska regeringens arbete att detta är inriktningen. Men det är inte rätt tillfälle att här i kammaren svara på hur partistyrelsen avser att uppfylla ett sådant beslut. I vår, i den skolpolitiska propositionen, kommer riksdagens ledamöter själva att kunna läsa och dra slutsatser om huruvida regeringen arbetar i enlighet med de önskemål som har uttalats vid kongressen. Det får var och en göra vid det tillfället. Sedan vill jag bara beträffande de fristående skolorna påminna om att i de beslut som jag har tagit om anslag till fristående skolor har jag gått utöver vad skolöverstyrelsens styrelse har framfört i sina förslag.
Herr talman! Vill skolministern vara vänlig och ändå klargöra för mig vad det som skolministern skriver i svaret om att regeringen skall redovisa sin syn på valfrihet för elever och föräldrar att välja olika inriktning i skolan egentligen betyder? Betyder det att man bara skall få välja mellan ämnen i den egna skolan, eller skall man också få välja mellan olika skolor? Det vore av vikt att få ett klart svar på den frågan. Är det så, att regeringen faktiskt tänker begränsa valfriheten till att gälla inriktningen i skolan? Det finns, som jag inledningsvis sade, en lång rad områden där människor ställer krav på att i ökad utsträckning få välja vad de själva anser är bäst för sig och sin familj. Detta gäller i allra högsta grad skolan. I det utredningsarbete som bedrivs inom vårt parti har vi insett att dessa krav måste tillgodoses. Vi menar att valfrihet i dag är en av de allra viktigaste frågorna när det gäller att Prot. 1987/88:77 få samhället att fungera så att människor själva kan bestämma om sitt och 26 februari 1988 sina familjers liv. Inte heller i skolans värld fungerar allt utan problem. Det handlar i mycket om att allting är så likriktat och strömlinjeformat, att det skall se likadant ut överallt. Människor nöjer sig inte med detta. Torsten Husén säger så här i en av sina uppsatser: ”Jag är rädd för att skolan ligger på klar kollisionskurs då det gäller att tillgodose behoven hos dagens ungdom.

Herr talman! Inga Lantz har frågat socialministern om hon är beredd att vidta några åtgärder för att jämställa homooch heterosexuella när det gäller skattefria reseförmåner. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Låt mig först framhålla att jag helt delar den allmänna inställning som kommit till uttryck bl.a. i riksdagen, nämligen att samhället inte har skäl att motverka en samlevnad mellan två personer av samma kön. Inom skattelagstiftningen ryms dock en allmän problematik när det gäller beskattningen av makar/sambor och övriga närstående personer. Ett omfattande lagstiftningsarbete krävs för att man skall kunna åstadkomma fullständig likställighet mellan de olika kategorierna. Förändringarna bör enligt min mening i princip ske samtidigt över hela fältet. De bör således inte inriktas mera partiellt på enstaka, udda delar av skatteområdet. Även med denna inställning kan jag dock hålla med om att det kan finnas anledning att på nytt överväga den gränsdragning som gjorts när det gäller naturaförmånsbeskattningen.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

Jag måste emellertid tillstå att jag inte riktigt förstår det. Riksdagens beslut om denna nya lagstiftning har medfört att företag som berörs av bestämmelserna om reseförmån har beslutat att inte längre låta homosexuella sambor få del av dessa förmåner. Det gäller bl.a. SAS och SJ, 47 men också andra resebyråer. Genom att man vid ändring av beskattningen av naturaförmåner har använt en sambodefinition som utestänger homosexuella sambor, har dessa i realiteten förlorat en förmån som de tidigare haft. Det har alltså blivit en försämring. Därigenom har de homosexuellas arbete för att jämställa homooch heterosexuella sambors reseförmåner omintetgjorts. Jag vet faktiskt inte hur jag skall tolka svaret. Det innebär nog ett nej — i alla fall i första omgången. Först säger finansministern att han är positivt inställd till homosexuella. Man skall t.ex. inte motverka från samhällets sida en samlevnad mellan två personer av samma kön. Det är ju välvilligt i största allmänhet. Efter det hänvisas till den allmänna problematiken inom skattelagstiftningen och att ett omfattande lagstiftningsarbete krävs för att åstadkomma fullständig likställighet. Men detta har ju gått att lösa tidigare. Tidigare var de homosexuella likställda med sambor i detta avseende. Varför har man nu försämrat situationen för de homosexuella? Varför har man gått in och ändrat? När propositionen om de homosexuella behandlades i riksdagen varnade både vpk och de homosexuellas organisationer just för dessa effekter: att man skulle glömma bort de homosexuella i varje ny lagstiftningsfråga. Vpk och de homosexuella varnade för en särlagstiftning. Vi ville att de homosexuella skulle jämställas med sambor vid varje tillfälle. Till sist vill jag dock notera en liten öppning — den är liten. Det verkar som om finansministern ändå förstått att något måste göras. Det framgår av den sista meningen i svaret, där ju finansministern tydligen kan hålla med om att det kanske kan finnas anledning att överväga den gränsdragning som gjorts med anledning av naturaförmånsbeskattningen. Jag vill då fråga finansministern: När kan man förvänta detta övervägande?
Herr talman! Jag förmodar att Inga Lantz textgranskning mest var till för att hon skulle få en tidsmässigt någorlunda anständig längd på sitt inlägg. Det är ju alldeles klart vad jag säger i den sista meningen. Inga Lantz skall också ha klart för sig att begreppet ”sambo” i vår skattelagstiftning är förbehållet människor som antingen är gifta med varandra eller har barn med varandra. Det betyder att homosexuella i skattelagstiftningen inte behandlas som sambor. Man kan tycka att det är fel, Inga Lantz, men för att komma till rätta med det problemet måste vi gå igenom lagstiftningen om förmögenhetsbeskattning, inkomstbeskattning, arvsbeskattning och en rad andra lagar. Låt detta vara detta, men det förklarar varför jag säger att om vi skall jämställa homosexuella och heterosexuella i skattelagstiftningen, så innebär det ett mycket omfattande arbete. Hittills har man, som sagt, som sambo icke godtagit homosexuella. Det hindrar inte att jag är missnöjd med resultatet av förändringarna när det gäller naturaförmånslagstiftningen. Om jag hade varit medveten om att lagen kunde få den tolkning som den fått ute i verkligheten, hade jag utformat den på ett annat sätt. Jag var helt enkelt inte medveten om att man skulle tolka den på det sätt som skedde. Det var faktiskt efter lagrådets insatser som lagen fick den utformning som förelades riksdagen. När jag säger att vi skall överväga gränsdragningen menar jag att det kan göras i stort sett omedelbart. Lagstiftningen kan omhändertas på grundval av motioner som i dag föreligger i riksdagen. Vill man ändra detta så att homosexuella kan återfå de förmåner de har haft, kommer jag inte att göra några som helst invändningar mot en sådan aktivitet från riksdagens sida.
Herr talman! Jag ber att få uttrycka min tillfredsställelse med de klargöranden som gavs i finansministerns replik. Jag vill också säga till honom, eftersom han tyckte att jag var alltför fåordig i mitt första inlägg, att det ju inte är längden på det sagda utan vad man menar med orden som har betydelse — därmed vill jag inte anklaga finansministern för att vara långrandig. Jag tycker att det var bra att finansministern klargjorde sin inställning i fråga om de homosexuella och att han klart sade ifrån att man omedelbart kan överväga att ändra lagen och att man hade utformat den på ett annat sätt, om man hade insett konsekvenserna av den. Det har nämligen i början av februari sänts ett brev från finansministern till RFSL. I det brevet säger finansministern att han inte är beredd att ändra på beskattningsreglerna för naturaförmåner, innan departementet har sett över hela lagstiftningen. Nu noterar jag att finansministern har ändrat sig på den punkten, och jag är glad att översynsarbetet kan påbörjas omedelbart. Jag tar detta som en framgång för de homosexuellas strävan att bli likaberättigade i olika avseenden.
Herr talman! Även om postverket gör sitt bästa för att uppmuntra oss att skriva brev till varandra kan man säga: En del brev borde aldrig ha avsänts.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder med anledning av den s.k. ströängsutredningen.

Därefter har indragningar inte skett i någon större omfattning. Enligt beslut av 1960 års riksdag fick domänverket rätt att anlita medel ur verkets markfond för att inlösa de ströängsenklaver inom den kronomark som verket hade intresse av. Numera återstår drygt 19 000 ha aldrig indragningsprövade ströängar och drygt 19 000 ha ströängar som fått behållas vid indragningsprövningen. I fråga om den senare kategorin uttalade 1960 års riksdag att problemet med behållna ströängar fick lösas genom frivilliga uppgörelser mellan angränsande markägare och ströängsinnehavare. Lantbruksstyrelsen har, efter uppdrag av regeringen, utrett frågan om ströängar och överlämnade i december 1985 till regeringen ett förslag till riktlinjer för det fortsatta arbetet med avveckling av ströängarna. Lantbruksstyrelsen konstaterade samtidigt att ströängsrättigheten är juridiskt oklar. En dom av högsta domstolen i mars 1986 har inneburit att de förutsättningar lantbruksstyrelsen utgått ifrån vad gäller ströängsinnehavets juridiska status i viss mån förändrats. Frågan övervägs vidare inom regeringskansliet. Jag vill framhålla att frågan juridiskt och administrativt sett är komplicerad. Det är ofta kostsamt och tidsödande att utreda vem som är den rättmätiga innehavaren av en ströäng, dess rätta läge och gräns. Ofta föreligger ett komplicerat delägande. Utgångspunkten är givetvis att saken, som rymmer olägenheter för såväl enskilda som det allmänna, måste bringas till en slutlig lösning.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

Jag har fått tillgång till dokument som avfattades i slutet av förra århundradet. Det är naturligtvis intressant att läsa om de problem som då förekom; de skiljer sig inte speciellt mycket från dagens, det förekom svårigheter redan då att finna rättvisa lösningar. Åtskilliga utredningar låg bakom de riksdagsbeslut som sedan följde, bl.a. 1921. Det är svårt för en juridiskt ej bevandrad person att avgöra vilka handlingar som äger giltighet eller om andra nya lagar har försatt lagar och förordningar ur spel i ströängsfallet. Det verkar vara svårt även för dem som äger juridisk kunskap. Många av de personer jag har kontakt med äger sedan årtionden erfarenhet av vilka beslut som fattats. Dessa borde kunna utnyttjas av jordbruksdepartementet i den vidare handläggningen. Lantmäteriet äger också god kännedom om vad som är möjligt att avgöra eller ej. Jag hälsar med tillfredsställelse att man från departementets sida är beredd att finna en slutlig lösning på de förhållanden som råder. I dag jäser det av inbyggda konflikter i de fjällnära områdena. Rättigheter och skyldigheter utvecklas, som man där ser det, på så sätt att vissa befolkningsgruppers rättigheter blir allt större i förhållande till de övriga boendes inom området. Det enda sättet att förhindra motsättningar är att genom information och under beaktande av allas rättigheter finna lösningar som inte skadar de relationer som finns bland dem som bor i området. Genom beslut om naturreservat och naturskyddsområden tas också förutsättningar bort som tidigare fanns när det gällde utkomstmöjligheter. Här spelar ett avgörande beträffande ströängarnas fördelning stor roll i att förhindra att det uppstår ytterligare motsättningar. Vad som i dag oroar inom renbeteslandet är den rätt till älgjakt som finns för renägande samer. Det återstår att se vad som kommer att hända i de fall en trafikskadad älg skall tillvaratas och det finns två jakträttsinnehavare. Höstens älgjakt kommer att ge besked, om detta kan hanteras på ett för alla bra sätt. Säkerheten vid jakt får aldrig äventyras av oklarheter i jakträttsinnehavet. Det är i skenet av bl.a. denna debatt som det ligger stor vikt vid att på ett riktigt sätt hantera övriga frågor som berör fiskeoch jakträtt i dessa områden. Bor man i Västerbottens inland utgör jakt och fiske för alla en så betydelsefull ingrediens i valet av bosättningsort, att störs de förutsättningarna kommer levnadsbetingelserna att förändras i negativ riktning. Ströängarnas tillhörighet har alltså stor betydelse för de bofasta. Sköts detta riktigt får vi ett positivt mottagande av myndigheternas agerande, blir det alltför stora avsteg från rättskänslan blir betyget negativt. Jag är dock väl medveten om att när det gäller fördelning av mark och gränsdragningar är det få som lyckas få alla parter nöjda. Viktigt är att under den tid som kommer att förflyta fram till frågans slutliga lösning de gränser och de ströängsinnehav som nu är klara inte genom glömska eller okunskap försvinner från de kartor som i vissa delar finns upprättade över de hemman som till sig har anknutna ströängar. Jag skulle vilja fråga om jordbruksministern är beredd att först lösa problemen på ett litet område. Granska i så fall noga förutsättningarna i Tärna— Hemavan-området. Det finns just inom det området många kunniga på de förutsättningar som finns att gränslägga innehavet. Dessa personer känner väl till de gränsmarkeringar som fortfarande kan skymta, men den kunskapen kommer inte att finnas kvar i nästa generation. Det är alltså en viss brådska att påbörja en lösning av problemet. Är jordbruksministern beredd att förorda ett lokalt projekt för att därmed undvika alltför stora direkta kostnader och skapa erfarenheter att sedan lösa problemen i andra områden?
Herr talman! Karin Israelsson tar upp en ganska komplicerad fråga. Det finns nu tusentals ströängar kvar uppe i Norrbotten och Västerbotten, trots att man på 1920 och 1930-talet drog in ungefär 80 90 av dem. De begrepp som vi här talar om — avvittring och annat — är ju begrepp som inte förekommer så ofta i riksdagen. Det har sin bakgrund i att detta går tillbaka till förra seklet. Ströängen var i början helt enkelt en tillfällig nyttjanderätt. Den fick nybyggare i Lappland för att underlätta kolonisationen. Den gav dem rätt att bärga hö och foder till husdjuren från utspridda utängar på det som var kronomark. Den här rättigheten innebar också att man fick ta virke, så att man kunde hässja, sätta upp inhägnader och bygga hölador. Meningen var att bruket av utängarna — som ibland låg ända upp till tio mil från bosättningen — skulle upphöra när man hade fått tillräckligt med mark för nybyggets bestånd och när uppodling hade skett vid inägorna. Detta reglemente fanns på 1800-talet och ersattes 1843 av ett nytt reglemente. Under det här seklet har det ju under mycket lång tid inte varit aktuellt att behöva ta till kronomark på utägor. Men man har senare kunnat konstatera att det för de 38 000 ha ströängar som är spridda på många tusen olika områden runt om i lappmarken finns oklarheter juridiskt sett. Därför måste man fortsätta att bereda frågan. Lantbruksstyrelsen redovisade, som sagt, en utredning i slutet av år 1985. Som jag också nämnt visar en dom i högsta domstolen att förutsättningarna för den fortsatta juridiska hanteringen delvis har förändrats. Därför finns det ingen enkel och snabb lösning i den här frågan. Vi skall självfallet studera vad som är praktiskt möjligt och beakta det som Karin Israelsson har nämnt i sitt inlägg här. På en punkt vill jag ändå ge ett besked. Man anser det nämligen vara klart att innehavare av en ströäng har jakträttigheter. Enligt den dom som fastslogs i högsta domstolen 1986 har innehavare även tillerkänts rätten att bygga på ströäng.

Herr talman! Jag tackar för jordbruksministerns historiebeskrivning. Det här är mycket komplicerade frågor. Det är inte lätt att med några få ord beskriva vad det handlar om. Slutmeningen i föregående inlägg är det som är aktuellt just i dag i Västerbotten och Norrbotten. Det handlar alltså om jakträtten, fiskerätten och möjligheterna att bebygga ströängar. Bofasta fjällbor vill således tillgodogöra sig de möjligheter som jakten och fisket erbjuder. Därför är frågan återigen så brännande aktuell. Jag hoppas att jordbruksministern verkligen tar detta på allvar och bereder frågan så snart det är möjligt. Även jag är alltså mycket väl medveten om att det här är synnerligen komplicerade saker och att det finns många olika viljeyttringar och historiebeskrivningar. Jag kan inte annat än önska jordbruksministern lycka till när det gäller att klara ut detta problem. Jag är helt övertygad om att det här arbetet ger full sysselsättning under ett antal år framöver.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat finansministern hur regeringen ser på inflationens effekter för dem med ansträngd ekonomi och om regeringen avser vidta några åtgärder för attt.ex. sänka matpriserna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som bör svara på interpellationen. Som svar på Hans Peterssons första fråga vill jag hänvisa till avsnittet ”Fördelningspolitiken” i årets finansplan . Där sägs inledningsvis: ”Strävan efter en rättvis fördelning, såväl av tillväxten som av krisbekämpningens bördor, har sedan 1982 varit ett centralt inslag i den tredje vägens politik. Den väsentligaste insatsen för ökad rättvisa är att hävda den fulla sysselsättningen. Arbete åt alla ger en jämnare inkomstfördelning och förbättrar jämställdheten mellan kvinnor och män. Men även kampen mot inflationen är viktig för att åstadkomma en rättvis fördelning. Inflationen omfördelar välståndet i stor skala och på ett godtyckligt och svårgenomskådligt sätt. Kampen för full sysselsättning och låg inflation har därför varit den viktigaste uppgiften i fördelningspolitiken, liksom i den ekonomiska politiken i stort. Den lägre arbetslöshet och den lägre inflation som uppnåtts de senaste åren har också verksamt bidragit till en mer rättvis fördelning i samhället.” För att bibehålla de resultat som uppnåtts och få en fortsatt lugn prisoch kostnadsutveckling krävs, som framhållits i finansplanen och i flera andra sammanhang, en återhållsamhet såväl av parterna på arbetsmarknaden som av alla andra som kan påverka prisoch kostnadsutvecklingen. Detta gäller inte minst företagen och deras prissättning, jordbrukarna och livsmedelspriserna samt kommunerna och deras ansvar för taxor och avgifter. Prisutvecklingen övervakas nu av statens prisoch kartellnämnd enligt en särskild förordning om skyldighet för företagen att senast en månad i förväg anmäla planerade prishöjningar till SPK. När det gäller ökningen av livsmedelspriserna delar regeringen Hans Peterssons oro för utvecklingen. Priserna på livsmedel ökade såväl under 1970-talet som under första hälften av 1980-talet mer än konsumentpriserna i övrigt. Det var bl.a. uppgifterna om stegringen av livsmedelspriserna som föranledde regeringen att år 1986 tillsätta en särskild utredning om orsakerna till prisutvecklingen på livsmedel. Utredningen har nu presenterat sina resultat i betänkandet Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet . Där framhålls att det är angeläget att på olika sätt motverka kostnadsökningar på livsmedelsområdet bl.a. genom att undvika inslag av automatik i jordbruksprisregleringen, att skapa större motstånd mot kostnadsökningar från tidigare produktionsoch handelsled samt inte minst genom att i möjligaste mån förbättra konkurrenstrycket genom en ökad import. Kampen mot matprishöjningarna kan enligt min uppfattning aldrig vinnas genom ökade subventioner. Vi måste i stället ständigt analysera hur produktion, distribution och handel fungerar, ställa krav på kostnadspress och effektivitet och därmed bekämpa orsakerna till prisoch kostnadsökningarna. En annan viktig uppgift är att, inom ramen för de jordbrukspolitiska målen, så långt möjligt liberalisera handeln med jordbruksprodukter. Jag vill slutligen påpeka att priserna på livsmedel året 1987 inte har ökat i nämnvärt snabbare takt än den allmänna prisnivån.

Herr talman! Jag tackar löneministern för svaret. Löneministern talar i svaret allmänt om regeringens ”strävan efter en rättvis fördelning”. Det gör han utan att försöka svara på den första frågan som jag ställde, dvs. hur regeringen ser på det faktum att inflationen drabbar orättvist. Jag har beskrivit bakgrunden till detta i min interpellation. Hyrorna och kanske främst matpriserna ökar mer än priserna på andra varor och mer än konsumentprisindex i genomsnitt. Detta medför att inflationen drabbar dem hårdast som lägger den relativt största delen av sina utgifter på bostad och mat. Det är som regel — det vet löneministern också — de lågavlönade med stora familjer. När det gäller bostaden ändrar kanske bostadsbidragen bilden av familjeekonomin vid en slutlig granskning, men det är helt klart att utgifterna för maten drabbar de lägst avlönade hårdast — alla måste ju äta. Den som däremot lägger en större andel av sina utgifter på andra varugrupper, där inflationen inte är så hög — den kanske t.o.m. ligger långt under genomsnittet för prisökningarna — kommer naturligtvis lindrigare undan. På det viset drabbar inflationen olika. Inflationen i sig drabbar olika grupper i samhället orättvist, men de mest utsatta grupperna drabbas extra hårt av sådana matprisökningar som är högre än kostnaderna i genomsnitt. Detta hade varit värt att diskutera i svaret. Jag hoppas att löneministern under debatten kommer att ge några närmare besked om hur regeringen ser på frågan. Jag vill också göra några kommentarer till svaret i övrigt. Inledningsvis säger Bengt K Å Johansson, med hänvisning till årets finansplan, att regeringen har en strävan efter en rättvis fördelning. Genom detta påstående vidgar han debatten till att gälla ett vidare fält av den ekonomiska politiken, vilket kan vara taktiskt, eftersom regeringen under senare år har svarat för avsiktliga höjningar av matpriserna — som jag vill diskutera en sänkning av. Bengt K Å Johansson säger visserligen att regeringen strävar efter en rättvis fördelning, men om man ser tillbaka i tiden, till 1982 och den tredje vägens politik, finner man att regeringen medvetet har låtit klasskillnaderna öka. Framgångar som har vunnits under efterkrigstiden har släppts, för att regeringen skulle kunna gynna vinster inom industrin, pressa ner lönerna och på kommunernas bekostnad snygga till statens budget. Jag vill framföra detta som en motbild mot den allmänna skönmålning som ges i svaret. Regeringen har själv vid några tillfällen skrivit i sina propositioner att den förda ekonomiska politiken har medfört fördelningspolitiska spänningar, och det är ingenting som regeringen kan smita ifrån nu därför att affärerna ser litet bättre ut i år, som framgår av den senaste budgeten. Till den sak jag med den här frågan ville diskutera. Jag anser att en väg att sänka matpriserna är att slopa momsen, eller om man så vill ta steg på vägen genom att öka subventionerna för livsmedlen. Det har diskuterats mycket om det rent tekniskt är möjligt att slopa momsen. Men jag menar att subventionsinstrumentet finns, och så länge man inte använder det handlar det mer om vilja i politiken än om möjligheterna rent tekniskt. Löneministern säger att man inte kan nå någon vart på lång sikt med en sådan åtgärd. Han har rätt så till vida att man i fråga om matpriserna naturligtvis inte får avstå från att försöka pressa produktionskostnader och kostnader i alla led fram till konsumenten. Men han har fel när han säger att en slopad moms eller ökade subventioner är meningslösa. Momsen ställer till med en extra och automatisk skattehöjning, dvs. en fördyring av maten, varje gång andra kostnader i produktionskedjan ökar, t.ex. då handlare av en eller annan anledning finner för gott att höja priset. Det kan finnas många orsaker till detta. Ovanpå alltihop kommer då också en extra skattehöjning som ytterligare fördyrar. När man under en längre tid, som SPK har visat, ser att matpriserna ökar mer än priserna på andra varor måste man göra några insatser på just matprisernas område, menar jag. Låt vara att det inte var så 1987, det syns också i statistiken, men från 1982 till 1986 har det varit så och sett över ännu längre tid tillbaka har det också varit så. Matpriserna utgör en tung och stor del av människornas utgifter. Man kan inte med trovärdighet säga att man bekämpar höjningar på matpriserna, om man inte erkänner att det är ett problem att det ovanpå alla andra fördyringar kommer en skatt på mer än 20 96. Jag är rätt kritisk mot de aktuella avregleringarna. Det finns mycket att tala om i det sammanhanget som gäller miljö, hälsa, försörjningsberedskap m.m. Men jag menar, att vid en kamp mot dessa kostnader, efter de vägar som löneministern har pekat på, kan inte en diskussion om matmomsen eller subventionerna uteslutas. Inflationen är inte lika. Den drabbar småfolket mest. Till en del beror det på matprisernas snabba ökning, en ökning som är större än på många andra varor. På toppen av denna ökning ligger momsen, som en del av ökningarna i den statistik som finns. Detta är obestridliga fakta, och jag vill veta vad regeringen vill göra åt problemet.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att Hans Petersson i Hallstahammar erkänner inflationens mycket stora roll både när det gäller orättvisor i samhället och, som han säger, när det gäller förmögenheter och klassklyftor. Man kan konstatera att de skillnader i förmögenheter som finns mellan människor i mycket hög grad hänger samman just med att inflationen har varit hög. Det innebär att de som har små sparmedel och litet eller inga fasta tillgångar får betala till förmån för dem som har fastigheter, mark och annat. Dessutom kan det kanske sägas att man t.o.m. får betala genom en höjning av matpriserna, eftersom priserna på mark och jordbruksfastigheter drivs upp. Det är därför inte, Hans Petersson, något taktiskt betingat motiv att vidga frågeställningen. De här sakerna hänger faktiskt samman. Vi har verkligen inte medvetet släppt fram några större klasskillnader, utan det är just kampen mot inflationen som innebär att vi kan få en större rättvisa. Det är rätt att vi i hög grad kan iaktta följder av den stora förmögenhetsomflyttning som har skett till följd av inflationen. Vi kan avläsa dem i stora fördelningspolitiska spänningar, för sådana finns. Jag vill också rätta Hans Petersson på den punkten, att vi ”skönar till” statens budget på kommunernas bekostnad. Hade vi inte lyckats hantera statens budget som vi har gjort, hade inte heller kommunernas budgetar varit så hyggliga som de är nu. Då hade inte kommunerna kunnat kosta på sig så pass hyggliga insatser på områden som vård, omsorg, skola m.m. som de ändå kan göra i dag. Om det nu är så — vilket vi kan konstatera — att matpriserna har stigit snabbare än priserna i övrigt, hjälper det ju inte om man försöker skyla över detta med olika förslag till ökade subventioner, utan då måste man göra någonting åt orsakerna. Det är då viktigt att angripa problemet på det sätt som vi har gjort när vi bl.a. genom en utredning har försökt analysera bakgrunden. Därför uppehöll jag mig så pass mycket vid detta i mitt interpellationssvar. Jag vill också säga att vi under denna period och på grundval av de analyser som gjordes i den utredning om matmomsen, som Hans Petersson själv deltog i, har infört flerbarnsstöd till barnfamiljerna. Det skedde på grundval av de rekommendationer som utredningen utfärdade, och där var Hans Petersson den ende reservanten. Vi har dessutom, vilket Hans Petersson själv säger, stärkt bostadsstödet kraftigt. Jag vill också framhålla, för det hör också till bilden, hur betydelsefullt.ex. den timsjukpenning som nu införts är för låginkomsttagare. Många av de lågavlönade förlorade stort genom att de inte på samma sätt som andra kunde få en någorlunda rimlig ersättning när de var sjuka. På samma sätt är förbättrad delpension och förbättrad arbetslöshetsersättning insatser för att verkligen stötta dem som har det allra besvärligast.

Herr talman! Löneministern uppehåller sig mycket vid orsakerna till inflationen. Jag håller helt med om att inflationen skapar stora förmögenhetsskillnader. Man kan i dagens samhälle spara, t.o.m. med subvention, om man har lön att spara av. Om man inte kan spara men ändå vill försöka leva ett liv i någorlunda paritet med människor i sin omgivning, får man låna — till ett mycket högt pris dessutom. På så vis ökar hela tiden skillnaderna i förutsättningar. De som kan spara har skyddat sin framtid, de som måste låna intecknar sin framtid. Det finns, herr talman, mycket att säga om fördelningspolitiken. Löneministern uppehåller sig också vid den mera precisa frågan om matpriserna och orsakerna till prishöjningarna, och han tycker att det är poänglöst att diskutera subventioner eller sänkt matmoms, vilket inte jag tycker. Det som löneministern främst pekar på när det gäller möjligheterna att sänka matpriserna eller göra något åt orsakerna är avreglering och import. Jag menar att det vid sidan av detta finns en annan debatt, som handlar om miljöfrågor, kostens betydelse för hälsan, matens innehåll och försörjningsberedskapen. Man kan inte föra allt detta åt sidan, utan hela denna problematik måste vägas in i jordbruksoch livsmedelspolitiken. Jag måste tolka löneministerns svar så att han i det akuta läget inte är beredd att göra något särskilt åt matpriserna genom ökade subventioner. Man kan förstå det när man läser budgetarna, där regeringen under de senaste åren har minskat subventionerna och på så vis också medverkat till en höjning av matpriserna. Det är den faktiska utvecklingen, som inte går att resonera bort. Löneministern sade också att tack vare att man minskat bidragen eller stoppat ökningen av bidragen till kommunerna — det är olika år från år — har man bidragit till att förbättra statens budget, och han menar att det i sin tur skulle ha påverkat inflationen. Men vi som är kommunalpolitiskt aktiva vet att det talas mycket om att man inte kan höja skatterna ute i kommunerna och att man därför har försökt höja avgifterna. Så är det ju. På så vis sker också där en ökad, dold uttaxering av de människor som har de sämsta möjligheterna att klara sig. Det är med avgifter och kommunalskatt ungefär som det är med momsen. De är regressiva och drabbar hårdast dem som har en större andel av utgifterna på de områdena. Jag vet av egen erfarenhet, att om man försöker spara på vatten och el så höjs priserna, eftersom täckningsbidragen skall in till de kommunala eloch vattenverken. Så nog har regeringens politik haft stor effekt på kommunerna. Jag menar att de relativt hyfsade ekonomiska resultat som nu kan visas fram i kommunerna är ett resultat, inte av att regeringen har fört en bra politik utan av att kommunerna i oerhört stor utsträckning har tvingats spara. Bakom dessa siffror finns många begränsningar i öppethållandet av biblio tek, stopp för utbyggnad av barnomsorg och mycket annat, som också har betydelse för småfolket.
Herr talman! Jag är kanske litet undrande över vad Hans Petersson i Hallstahammar nu sade.

Därigenom har skatteunderlaget i kommunerna blivit sådant att man inte har tvingats till de drastiska nedskärningar som man annars skulle ha behövt göra. Till detta kommer att man i många kommuner likväl har sparat och ökat avgifterna. Men jag behöver inte ta ansvar för allt som händer i de enskilda kommunerna, i synnerhet inte i de borgerligt styrda. Sedan skulle jag vilja fråga Hans Petersson: Skall jag tolka Hans Peterssons uttalande så, att han inte vill medverka till att på det sätt som har diskuterats i livsmedelsutredningen hålla tillbaka kostnadsutvecklingen när det gäller priserna på jordbruksprodukter och livsmedel? Det tror jag är en mycket viktig sak om man skall komma till rätta med de höga kostnader som maten utgör för bl.a. låginkomsttagare.
Herr talman! Självfallet vill jag medverka till att hålla tillbaka priserna på livsmedel. Det kan ske på många olika sätt. Jag konstaterar att löneministern förkastar mitt recept, nämligen att öka subventionerna och att slopa momsen, trots att det är en mycket viktig fråga. Bl. a. centern, som också var representerad i den utredning som jag var med i men som då inte ställde upp på min reservation, är i dag intresserad av att gå den vägen. Det finns ett brett stöd för den tanke som där framförts ute bland fackförbunden och bland olika opinionsbildare inom arbetarrörelsen, som också tycker att det är en bra metod. Den förkastar löneministern, och i stället talar han om avregleringar, import, osv. Jag å min sida pekar på att det finns problem med avregleringar och import och hävdar att man absolut inte kan förkasta borttagande av momsen som ett medel att åstadkomma lägre matpriser. Det är ett instrument som är viktigt, som är enkelt, som är snabbt och som är nödvändigt för att kunna göra någonting åt de över tiden — om man ser tillbaka — mycket stora prisökningarna på maten, som annars kommer att slå igenom ännu mer. Jag har i mina anföranden här pekat på att momsen åstadkommer en automatisk höjning ovanpå alla andra höjningar. Jag tycker att man borde se till att det inte blir några sådana i framtiden; annars förvärras alla de problem när det gäller priserna som löneministern säger att han vill göra någonting åt genom att arbeta med andra områden ända fram till konsumenterna. Lyckas han inte med det får vi ett extra påbröd genom att momsen automatiskt höjer priserna ännu mer. Man får säga vad man vill, men regeringens praktik på det här området — att man har slopat eller minskat subventionerna på en del livsmedel, t.ex. mjölk — visar att man inte är särskilt nervös för att priserna går upp. När man gjort det medverkar man medvetet till en prishöjning. Det är litet sorgligt att regeringen är så låst när det gäller den här saken. Vilket är det egentliga argumentet, löneministern, för att så hårt motarbeta detta krav, som har drivits och funnit anhängare ute i samhället i mer än 20 år?
Herr talman! Jag kan nöja mig med att hänvisa till vad den utredning kom fram till som Hans Petersson i Hallstahammar själv satt med i och där han var den ende reservanten. Den skrev att kommitténs undersökningar visat att en differentiering av mervärdeskatten inte är ett ändamålsenligt medel att förbättra den ekonomiska situationen för barnfamiljer och låginkomsttagare. Intressant nog stod också centerpartiets representant bakom den formuleringen. Som jag beskrivit i interpellationssvaret har vi därför valt andra vägar — naturligtvis skall vi bekämpa inflationen — för att försöka hindra att matpriserna blir alltför höga. Jag har också redovisat för hur vi genom särskilda insatser försökt stödja barnfamiljer, en grupp som är särskilt utsatt. Herr talman! Det kanske förhåller sig så att frågan om i hur hög grad man kan ställa sig bakom förslag om ett avskaffande av moms på mat beror på i vilken utsträckning man måste ta ansvar för hur detta i så fall skall finansieras, dvs. hur långt bort ifrån den verkligheten man befinner sig. Det — Prot. 1987/88:77 gäller nog också både centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. 26 februari 1988
Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om jag anser det vara i överensstämmelse med gällande lagar att utforma personalannonser på det sätt som Vin & Spritcentralen gjort. Interpellationen har ställts mot bakgrund av en platsannons, som varit införd i vissa tidningar i slutet av januari detta år. Det är konsumentverket/KO — och i sista hand marknadsdomstolen — som har att pröva om lagen med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker är tillämplig i detta fall. För egen del finner jag det inte anmärkningsvärt att ett företag vill väcka uppmärksamhet när man skall anställa ny personal. Det ankommer inte på mig att bedöma om den ifrågasatta annonsen varit alltför spirituell.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är med stor besvikelse som jag konstaterar att det i regeringen inte finns någon känsla för vad som är passande när det gäller att marknadsföra alkoholprodukter. Att annonsen i detta fall skulle vara spirituell anser däremot inte jag. Vissa skämt kan vara smaklösa, och jag anser att den annons som Vin & Spritcentralen producerat är smaklös. Detta exempel på smaklöshet har emellertid en förklaring med tanke på de tendenser som präglar den nuvarande Vin & Spritcentralledningens marknadsföring. Jag hade för avsikt att för kammarens ledamöter visa ett exemplar av den annons jag anser vara ett övertramp. Jag hade också ämnat att visa en annons som producerats för bruk i bl.a. USA. Tyvärr medger inte de tekniska förutsättningarna i kammaren att så sker. Den annons som sprids i USA beskriver med klartext vad innehållet i en flaska Absolut Vodka åstadkommer. Tre andar svävar över flaskan, medan solar i spiral och ett glas med is omger den. Det är reklam för Sverige som slår så bra att det klingar till rejält i statens kassakista. Här skyr man inga medel att sprida svensk alkoholkultur, men man glömmer uppenbart att man även sprider ett alkoholbruk som medför stora skador. Alkohol är faktiskt ett gift med väl dokumenterade skadeverkningar. Vi i Sverige lever nog i tron att all svensk export följer moraliska eller andra lagar, t.ex. vapenexportlagar. Om vi skall fortsätta att leva i den tron, skall vi inte heller exportera alkohol och tobak till utvecklingsländer. Vi skall 59 inte heller exportera vapen till vissa länder. Det är därför högst förvånande att Vin & Spritcentralen i dag exporterar alkohol till ett land som Filippinerna. Pripps har låtit exportera ett ölbryggeri till kungariket Tonga. Det finns alltså inte längre några betänkligheter när det gäller möjligheten att skapa klirr i den svenska kassakistan. Var finns moralen beträffande exporten? Jag anser det vara regeringens ansvar att se till att alla följer riksdagens beslut att sänka alkoholkonsumtionen i landet med 25 96 fram till år 2000. Då måste alla yttringar som tyder på en lättnad av reglerna för alkoholreklam eller för marknadsföring av alkohol också uppmärksammas. Även uländernas alkoholkonsumtion måste sänkas, om FN:s mål En hälsa för alla skall bli verklighet år 2000. Den dubbelmoral som blir uppenbar i den utländska marknadsföringen av svenska alkoholprodukter är ovärdig en regering med en klar nykterhetspolitisk kamp i ett historiskt perspektiv. Var finns omtanken om dem i andra länder som inte klarar av alkoholutbudet från den svenska exporten? Vem tar hand om de alkoholister som blir resultatet av denna export? Var finns den solidaritet med u-länderna som vi så stolta brukar hävda? Var finns den solidariteten när det gäller alkoholreklam och export? Regeringen har ett ansvar i dessa frågor. Jag vill fråga löneministern om den socialdemokratiska regeringen verkligen tar ett alkoholpolitiskt ansvar. Följer man ur alkoholpolitiska aspekter utvecklingen av Vin & Spritcentralens verksamhet? Är det inte så att de inkomster Vin & Spritcentralen ger är mer intressanta än de alkoholpolitiska aspekterna?
Herr talman! Jag vill med bestämdhet avvisa Karin Israelssons påstående att regeringen skulle vara ointresserad av hur den lagstiftning som finns beträffande alkoholreklam tillämpas. Jag har också svarat att det när det gäller den faktiska tillämpningen av lagen inte är jag som kan göra dessa bedömningar. Det tillkommer inte mig. Men jag kan ha en uppfattning om det, och den är i detta fall att det har funnits en del överslag när det gäller alkoholreklam. Det har tagits upp i betänkanden som har avlämnats i sådana ärenden och diskuterats i riksdagen. Hit hör t.ex. att man i en del tidningar har haft alkoholreklam som har spritts till en större krets än den man hade anledning att rikta sig till, nämligen hotelloch restaurangbranschen. Jag tycker inte att man skall vara upprörd över att Vin & Spritcentralen förser sina annonser med sin logotype. Karin Israelsson vänder sig mot detta i sin interpellation. Jag kan inte bli upprörd över det. Det måste vara varje företags rätt att tala om vilket företag som annonserar, på samma sätt som Systembolaget har en skylt utanför sina butiker. Sedan kan man tycka illa om alkoholdistribution och alkohol över huvud taget. Detta är den lagstiftning vi har. När det gäller den annonsering som det här är fråga om är det ingen mening att försöka dölja att Vin & Spritcentralen sysslar med vin och sprit. Särskilt svårt är det väl att dölja det, om man riktar sig till personer som man vill anställa. Jag tycker att det skulle vara att gå litet för långt. Jag tycker inte att detta har med alkoholreklam att göra. Jag kan möjligen säga att Vin & Prot. 1987/88:77 Spritcentralen har begått ett etikettsbrott. 26 februari 1988
S& . Vin & Spritcentralens Herr talman! Jag är medveten om att löneministern i sitt svar inte verkar ; D é pr od 3 + — personalannonser speciellt upprörd. Han finner det inte ens anmärkningsvärt att ett företag vill väcka uppmärksamhet när det skall anställa ny personal. Man har här använt en helt ny typ av annonsering. Visserligen läser jag inte platsannonser speciellt ofta, men jag har inte förut sett något liknande. Systembolaget har inte den typen av annonsering när det söker personal till sin hantering. Jag antar att Bofors inte använder krut och kanoner i sina annonser när företaget vill anställa personal. Detta är ett helt nytt grepp. Det följer en klar linje i Vin & Spritcentralens sätt att annonsera. Det är inte Vin & Spritcentralens logotype jag är emot, utan det är de etiketter som förekommer i annonsen. De åsyftar klart olika typer av alkoholförpackningar. Det har funnits överslag i reklamen och gör det fortfarande när man använder sig av denna typ av marknadsföring. När det sedan gäller det jag i övrigt tog upp i mitt anförande, kan man se en klar linje. Man har ökat toleransen. Man ser inte längre alkoholpolitiskt på den verksamhet man skall bedriva i Vin & Spritcentralens regi. Man kan i detta sammanhang jämföra hur Systembolaget sköter den verksamhet som det är ålagt att sköta. Systembolaget sköter sin marknadsföring och platsannonsering på ett mycket diskret och ansvarsfullt sätt. Löneministern kommenterade över huvud taget inte det som jag sade i mitt inlägg om exporten av alkoholprodukter.

Herr talman! Nu tycker jag att Karin Israelsson går för långt. Det kan inte innebära något övertramp från Vin & Spritcentralens sida att vi exporterar sprit när vi inte har någon lagstiftning som förhindrar detta. I så fall måste vi ändra lagarna. Och det är fritt fram för Karin Israelsson att motionera om detta, men i dag har vi inte någon sådan lagstiftning. Jag tycker därför inte att man kan ondgöra sig över att Sverige exporterar sprit till andra länder och att Sverige importerar sprit inom ramen för de regler som lagstiftningen berör. Slutligen: Den annons som Karin Israelsson talade om anspelar på det faktum att man hanterar flaskor på Vin & Spritcentralen. Men jag har för min del, även om det inte är jag som skall tolka lagstiftningen, svårt att uppröras över detta faktum, och jag har svårt att se att dessa annonser skulle innehålla någon alkoholreklam.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, som löneministern sade, att vi inte har några lagar som styr exporten av alkoholprodukter. Jag anser emellertid att det finns, eller åtminstone borde finnas, en moral när det gäller export av 61 alkoholprodukter till u-länderna. Den moralen saknas i och med att man till u-länderna exporterar Absolut Vodka, som är den stora exportartikeln. Denna export ger också den svenska statskassan pengar. De flaskor som skall hanteras av den personal som Vin & Spritcentralen efterlyser är långt borta från de kontorsrum där denna personal skall arbeta. Om det hade gällt personal som skulle arbeta i Systembolagets butiker och hantera flaskor, hade löneministerns förklaring kunnat äga sin riktighet, men i det här fallet handlar det om personal på helt andra nivåer. Det är därför helt onödigt att man i en sådan platsannons anspelar på innehållet i de flaskor som etiketterna beskriver. Jag står fast vid mitt ställningstagande, nämligen att det är ett klart övertramp från Vin & Spritcentralens sida att annonsera efter personal på det sätt som man har gjort. Jag kommer naturligtvis att följa utvecklingen och se vad som kommer att ske framöver. Det är inte allmän motionstid längre, men det finns kanske möjligheter att på annat sätt verka för att få till stånd en debatt om vilka regler som skall gälla vid export av alkoholprodukter från Sverige.

Herr talman! Med anledning av Margareta Andréns påstående vill jag säga att det är väldigt många människor som är involverade i det arbete som pågår i myndigheterna, mellan myndigheterna och även i regeringskansliet. Det är ingen som sitter med armarna i kors i det avseendet. Att påstå att man skulle I centerpartiets kommittémotion om sjöfarten, avlämnad i årets motionsflod, säger vi: Vi föreslår att regeringen tar initiativ till förhandlingar med andra, främst europeiska länder, för att få till stånd överenskommelser om att farligt gods största möjliga utsträckning skall gå med båt. Ett fartyg med 100 lastbilar är betydligt enklare att kontrollera än 100 lastbilar på vägarna. Att låta sjöfarten i mycket större utsträckning ta hand om farligt gods är att slippa denna last genom tätbebyggda samhällen Vi har möjlighet att ta farligt gods på kustfartyg, inte endast runt våra 270 mil kuster utan också till hamnarna i Mälaren och Vänern och i viss mån Vättern. Jag tycker att detta behöver vägas in i den här frågan.

Herr talman! Nej, försvarsministern, jag hade inte utarbetat mitt inlägg innan jag fick statsrådets skriftliga svar. Men jag måste säga att det hade varit bra om de ytterligare kommentarer som försvarsministern nu gjorde hade funnits med redan i det skriftliga svaret. Jag är väl medveten om att man i regel inte skall föregripa utredningar som arbetar med speciella uppdrag. Men ofta är det så, att man inte bara kan sitta med armarna i kors och vänta på förslag. Jag anser att den här frågan om riskerna vid transport av farligt gods, både i tätorter och på alla andra vägar, är så akut att åtminstone tillfälliga förbättringar eller skärpningar måste ske omgående. Vi har ingen tid att förlora. Detta är en säkerhetsfråga för oss alla, en arbetsmiljöfråga för förare och alla andra som arbetar med dessa transporter, och inte minst en miljöfråga. Anna Wohlin-Andersson nämner sjöfarten. Jag tänkte också på den när jag fick svaret, och även när jag skrev min interpellation. Men såvitt jag vet har den frågan aktualiserats litet tidigare här i kammaren, varför jag inte speciellt gick in på den — mer än att jag nämnde en synpunkt i förbigående. Transporterna genom Stockholm är naturligtvis i första hand, som försvarsministern sade, en fråga för den här regionen. Men om nu represen tanter för Stockholms kommun, för polisen och för brandförsvaret nästan känner panik när det gäller hur man skall kunna lösa problemet med transporterna av farligt gods, då tycker jag att det är viktigt att regeringen verkligen ger uttryck också för sitt stora ansvar. Stockholm är ju inte ointressant ur rikspolitisk synpunkt. Här skulle vi naturligtvis ha kunnat ta upp en debatt om fördelningen av väganslag när det gäller Stockholmsregionen, framför allt om det hade varit kommunikationsministern som svarat; jag hade ju ställt interpellationen till honom. Om det blev en generösare medelsanvisning för byggande av kringfartsleder, så kunde i alla fall de transporter som inte skall till Stockholms innerstad ledas förbi de allra mest tätbebyggda områdena. Men vi skall inte ta den diskussionen nu, och den löser inte heller det totala problemet. Det är ju en skärpning av kontrollen som måste ske, bl.a. redan vid gränsen.
Herr talman! I Sverige har vi alltför ofta vattentäta skott mellan olika samhällsverksamheter. Därför vill jag fråga försvarsministern om jag kan tolka hans tystnad när det gäller sjöfarten som ett exempel på att det finns en sådan vägg mellan försvarsdepartementet och kommunikationsdepartementet. Just nu är ju avståndet inte större än två meter, såvitt jag kan se. Har försvarsministern någonting att säga om möjligheterna att föra över en del — kanske en hel del — av transporterna av farligt gods på sjöfart?

Herr talman! Vad jag i mina inlägg är kritisk till är just graden av eller kanske möjligen bristen på engagemang från regeringens sida. Avsaknaden av förslag till konkreta lösningar åtminstone på kort sikt framgår framför allt av det skriftliga svaret, kanske i något mindre grad av försvarsministerns muntliga kommentarer. Beslut om de mer långsiktiga förändringarna bör väl fattas efter det att utredningens förslag har lagts fram och behandlats i vanlig ordning. Men i väntan på detta kan vi inte låta bli att göra allt det som måste göras. Jag vill verkligen uttrycka min respekt för dem som på olika sätt är involverade i de här frågorna och som nu arbetar med dessa problem. Jag förutsätter att man i de utredningar som pågår och de arbetsgrupper som är i verksamhet kommer att ytterligare intensifiera sitt arbete, så att förslag till nya långsiktiga förbättringar snarast kommer att läggas fram.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har med anledning av SJ:s omorganisation ställt följande frågor till mig. 1. Vill statsrådet redovisa SJ:s befogenhet att självständigt fatta beslut när besluten har långtgående regionalpolitiska konsekvenser? 2. Kommer planerna på att flytta folk och beslut från Norrköping, Örebro, Luleå och delvis Sundsvall till de redan stora orterna Stockholm, Malmö, Göteborg och Gävle att föranleda någon åtgärd från regeringens sida mot bakgrund av att planerna inte synes överensstämma med regeringens uttalade regionalpolitiska, decentralistiska strävanden? 3. Vill statsrådet medverka till en organisation som bättre än den föreslagna främjar de av SJ själv uppsatta målen om effektivitet, arbetsglädje och personligt ansvar? Bakgrunden till Anna Wohlin-Anderssons frågor är det omorganisationsarbete som pågår inom SJ. Under förutsättning att riksdagen godkänner regeringens proposition om trafikpolitiken inför 1990-talet, kommer SJ att delas i ett banverk med ansvar för infrastrukturen samt i ett affärsverk för tågtrafiken. I den nya modellen skall trafikdelen av SJ bedrivas helt affärsmässigt, vilket bl.a. får till följd att effektivitetskraven skärps. De ändrade förutsättningarna för verksamheten kräver givetvis en anpassning av organisationen. Enligt SJ innebär omorganisationen i korthet att nuvarande åtta marknadsregioner ersätts av affärsområden — fyra för persontrafik resp. fem för godstrafik. Affärsområdena avses få en självständig ställning genom en långtgående decentralisering av ansvar och befogenheter. Indelningen i affärsområden utgår ifrån marknaden och innebär en anpassning till trafikströmmar och kundunderlag. Detta medför att en del | tjänster kommer att försvinna på några orter, samtidigt som nya inrättas på andra håll för att passa in i den nya organisationen. I vissa fall överensstämmer inte huvudorterna för affärsområdena med de tidigare huvudorterna för marknadsregionerna. SJ har som målsättning att personalen skall drabbas så litet som möjligt. Detta måste dock vägas mot ambitionen att utforma en så effektiv organisation som möjligt. De personer som direkt berörs av omorganisationen hoppas man kunna erbjuda nya, stimulerande arbetsuppgifter. Vidare är det SJ:s förhoppning att de anställda, genom att de får större befogenheter och ökat ansvar, skall känna en större delaktighet i arbetet och därmed en större arbetsglädje. Den ansvarsfördelning som riksdagen fastslog i 1985 års järnvägspolitiska beslut, innebär att SJ har befogenhet att besluta om den egna organisationen. Detta gäller även för den regionala verksamheten. Mot denna bakgrund finner jag inte anledning att för närvarande ta något initiativ i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som egentligen bara är ett svar på min första fråga, nämligen om SJ har rätt att fatta även regionalpolitiskt långtgående beslut. Det är onekligen en mycket egendomlig beslutsordning vi har fått här. Regeringen har under ett helt år talat sig varm för att hela landet skall leva. Om regeringen menar något med denna slogan och om detta skall bli verklighet så måste man satsa på fler städer och tätorter än Malmö, Stockholm och Göteborg. Här har under de senaste 15 åren med regeringens hjälp byggts upp en motvikt mot dessa tre städer genom samarbetet mellan Linköping och Norrköping, en tvåstadsregion som både från regeringen och oppositionens sida har setts som ett alternativ till de tre stora städerna. Detta alternativ har fått ta emot en hel del statlig verksamhet, vilket har varit till stor fördel för Östergötland. Sedan tillsätter regeringen en helt opolitisk styrelse för affärs-SJ bestående av personer som säkert är duktiga i och för sig och har många kvalifikationer. Men de är, såvitt jag förstår, inte politiskt ansvariga inför något politiskt valt forum. Eller kan man säga att de är politiskt ansvariga inför den politiskt tillsatte kommunikationsministern? Detta är en fråga till Sven Hulterström. Denna styrelse har tydligen rätt att flytta folk, beslut och ansvar hur den vill, med en mycket bristfällig PM som underlag och utan något remissförfarande till berörda anställda. Kommunikationsministern talar i sitt svar om effektivitet, arbetsglädje, långtgående decentralisering av ansvar och befogenheter. Om man med långtgående menar att man flyttar besluten angående en region 50 mil bort så skulle väl det vara det enda som stämmer. Tror verkligen Sven Hulterström att kontakterna med godskunderna i Östergötland och norra Småland blir tätare, smidigare och bättre om de skall skötas från Malmö? Östergötland är ett stort, viktigt industrilän med Stal, Asea, Saab, Luxor, Holmen, Philips] etc. Anser inte kommunikationsministern att det vore lättare att bygga upp/ en bra kombitrafik med de kundkontakter och den kännedom om läget som redan finns vid godsavdelningen i Norrköping? Grundtanken bakom SJ:s nya affärsorganisation är att decentralisera ansvaret för att därigenom komma nära marknaden. De föreslagna föränd-! ringarna för Östgötaregionen ligger absolut inte i linje med denna grundtanke, eftersom ansvaret för persontrafiken centraliseras till Stockholm ochj ansvaret för godstrafiken flyttas till Malmö. För att säkert hinna ställa mina frågor till kommunikationsministern innan] min taletid utgår, ställer jag dem nu. Statsrådet slutar sitt svar med orden: ”Mot denna bakgrund finner jag inte] anledning att för närvarande ta något initiativ i denna fråga.” 2. Överensstämmer de beslut SJ:s nya styrelse har fattat med regeringens] regionalpolitiska strävanden och strävan att inte flytta ytterligare arbets+ tillfällen till Stockholm? 3. Om svaret är nej, ämnar då statsrådet ta något initiativ i frågan? 4. Kan SJ-styrelsens beslut överklagas? Kan riksdagen fatta avgörande beslut i sådana här viktiga regionalpolitiska frågor? Det måste vara helt olämpligt att lägga huvudansvaret för marknadskon4q takter i Östgötaregionen i Stockholm, eftersom Stockholmsregionen i si själv redan är så stor och kommer att få fullt med jobb med de Ära utbyggnadsplanerna. I en sådan organisation kommer de regionala intresse4 na i Östgötaregionen att få svårt att hävda sig. Erfarenheterna från de privata näringslivet visar också att man i regionindelningar sällan hänför Östergötland till Stockholm. Både regeringen, oppositionen och den nya styrelsen vill att SJ skall bli et lönande och servicemässigt bättre företag. Hur kan man då börja med att sl sönder något som redan fungerar? Sven Hulterström talar mycket om effektivitet. Jag delar uppfattningen at effektivitetskraven måste skärpas. Det har dock gång på gång, i alla typer av samhällsverksamheter, visat sig att effektiviteten blir bäst i mindre enheter Det bästa sättet att försämra effektiviteten är att slå ihop och bilda bara någrd få enheter som dessutom ligger långt från varandra. Ja, herr statsråd, jag vore alltså väldigt tacksam om jag kunde få svar pi några av mina frågor.

Herr talman! Låt mig först erinra Anna Wohlin-Andersson om två ganskd grundläggande beslut, vilka påverkar det fortsatta arbetet med SJ:s omorga nisation. Det första är det beslut som rör ansvarsfördelningen mellar regeringen och SJ när det gäller organisationsfrågor. Det framgick alltså a mitt svar att ansvarsfördelningen genom beslut redan 1985 skulle förändra: så att SJ ensamt fick ansvaret att besluta om sin egen organisation, inkl. der regionala organisationen. Därmed har jag alltså svarat på Anna Wohlin-Anderssons frågor huruvida regeringen kommer att gå in och styra i denna typ av ärenden. Så länge riksdagsbeslutet från 1985 beträffande ansvarsfördelningen kvarstår oförändrat, vore det självfallet ett helt oriktigt förfarande, vilket skulle kunna kritiseras, om regeringen gick in och gav SJ detaljanvisningar i strid mot riksdagens beslut rörande SJ:s egen organisation. Beträffande den andra frågan har riksdagen senare i vår att behandla en trafikpolitisk proposition, som anger en stor organisationsförändring i och med att SJ delas upp i ett banverk och ett ”trafikverk” — skall vi kalla detta trafik-SJ — som skall sköta den affärsdrivande verksamheten. Det är klart att det är en stor förändring för SJ:s del, men jag vill påminna om att den förändringen i alla sina huvuddrag har en bakgrund i en överenskommelse där alla de stora partier som är representerade i riksdagen har deltagit i överläggningarna och också ställt sig bakom förändringen i alla dess väsentligaste delar. Också mot den bakgrunden vore det fel om regeringen nu, när en organisationsförändring skall genomföras, direkt och innan utredningsarbetet ens har påbörjats, skulle gå in och ge SJ detaljanvisningar om hur dess organisation skall se ut eller om hur banverkets organisation skall se ut. Det finns ett utredningsuppdrag när det gäller banverkets organisation, och SJ har alltså som grund för sitt arbete fått denna breda flerpartiöverenskommelse. Det tycker jag är en styrka. Regeringen bör alltså avhålla sig från att gå in med pekpinnar om detaljorganisationen. Detta är ytterligare ett skäl, utöver det som jag påpekade nyss, att riksdagsbeslutet 1985 innebär att det är SJ självt som skall hantera den här typen av frågor. Jag tycker det är viktigt att vi håller på det. Detta innebär inte att vi inte kan utnyttja möjligheter till decentralisering. Den trafikpolitiska propositionen innebär i väsentliga avseenden beslut — om riksdagen tar dem — som går i decentraliserande riktning, även när det gäller SJ:s organisation. Detta innebär inte att vi behöver avstå från möjligheter att påverka detta ur regionalpolitisk synpunkt. Förslaget om att banverket skall förläggas till Borlänge är ju ett förslag i den riktningen, där man har tagit hänsyn till regionalpolitiska skäl. Sedan kan man naturligtvis i Norrköping och Linköping ha lokala synpunkter när det gäller att bevaka sina möjligheter att behålla de arbetstillfällen som finns där, men detta kan ju inte vara vägledande för SJ:s organisationsarbete, hur stor respekt man än har för denna lokala bevakning. Nu tror emellertid inte jag att Norrköping-Linköping-regionen skulle stå sig så förfärligt stark i en diskussion här i riksdagen om fördelningen av sådana arbetstillfällen, åtminstone inte på kommunikationsdepartementets verksamhetsområde. De beslut som tidigare har fattats innebär ju att ett stort antal av de verk och myndigheter som finns inom kommunikationsområdet har förlagts just till Norrköping-Linköping-regionen, och flera av dem har en mycket expansiv verksamhet, t.ex. luftfartsverket. Det innebär nog att man inte rent allmänt kan säga att Norrköping-Linköping-regionen har missgynnats när det gäller utlokaliseringen av statliga arbetstillfällen — i varje fall inte på kommunikationsområdet.

Herr talman! Det är flera av de punkter som Sven Hulterström här berör som jag skulle vilja försöka hinna med. Först och främst kan jag inte dela uppfattningen att det är fråga om detaljer när man ändrar åtta regioner till fem och flyttar personoch godstrafikansvaret till Malmö och Stockholm från Norrköping. Det kan jag omöjligt inse. Detta har inte främst att göra med att jag vill slå vakt om vissa arbetsplatser just i Norrköping. Visst har vi fått vår del av de statliga företagen. Nej, det har att göra med att jag inte tror att den organisationen kommer att fungera. Man flyttar besluten för långt bort från de ställen som berörs. Man förstärker organisationen, sägs det, genom att göra den större på varje ort och dra in verksamheten på några orter. Jag har emellertid den erfarenheten att ju mindre organisationsenheter man kan arbeta med, desto effektivare kan de bli och ju närmare kommer det personliga ansvaret. Banverkets lokalisering till Borlänge skall diskuteras här i riksdagen — det är riktigt, det skall vi göra. Men är då inte också detta med affärsregionernas lokalisering en så pass stor fråga att riksdagen har rätt att säga sitt? Skillnaden mellan 1985, ett årtal som Sven Hulterström åberopar, och nu — kommunikationsministern får gärna säga emot mig om jag har fel på den punkten — är ju att vi 1985 hade en politiskt vald SJ-styrelse, medan vi i dag har en fackmannamässigt vald SJ-styrelse, som inte behöver stå till svars inför någon politisk instans. Om jag har fel på den punkten, vill jag fråga: Inför vilken politisk instans får man då stå till svars? Jag skulle också gärna vilja ha ett klarläggande svar på följande fråga: Kan ett sådant här beslut överklagas — om nu styrelsen håller fast vid sin uppfattning och ett beslut fattas i riksdagen i en fråga som inte har med riksdagen att göra? Jag upprepar: Kan ett sådant beslut överklagas? Är det kommunikationsministern som i så fall får ta sig an detta? Det är en sak som jag också funderar över.
Herr talman! Uttalandet om att man tidigare, dvs. år 1985 då beslut fattades, hade en politiskt vald SJ-styrelse är väl ändå en sanning med modifikation. Visserligen fanns det i dåvarande SJ-styrelsen ett parlamentariskt inslag — precis som i flera av affärsverksstyrelserna. I och med den nya organisationen sker den förändringen att detta inslag återfinns i banverkets styrelse, som skall ha att göra de samhällsekonomiska övervägandena om var i landet vi skall investera i järnvägar. Däremot får SJ-styrelsen när det gäller affärsverksamheten och den trafikdel som blir kvar en mera utpräglad näringslivsinriktad sammansättning. Men det innebär inte att den tidigare SJ-styrelsen var politiskt sammansatt i sin helhet, utan den hade — som så ofta är fallet i dessa sammanhang — en styrelse med blandad representation. Därvidlag tycker jag inte att det föreligger någon avgörande skillnad vad gäller möjligheterna att diskutera] dessa frågor. Jag kan inte ge något direkt svar på frågan om hur det kommer att bli med möjligheterna att överklaga. För de statliga affärsverkens del har vi ju inte inskränkt de möjligheterna rent generellt. Det brukar finnas möjligheter att vända sig till regeringen eller att ta initiativ här i riksdagen, om man har synpunkter på hur de här verksamheterna fungerar. För övrigt är det ju ytterst riksdagen som bestämmer vilka regler som skall gälla i dessa sammanhang. Jag tycker inte att det har särskilt stor betydelse för den här debatten. Grundprincipen måste ändå vara att vi inte kan dra upp på regeringsnivå alla organisationsförändringar som sker i sådana här stora statliga affärsverk. Riksdagen har ju för länge sedan uttalat att en sådan arbetsordning inte stämmer överens med dagens uppfattning om hur sådana här företag skall fungera. Genom beslut efter beslut har man tagit bort myndighetsrollen från dessa affärsverk och i stället gett dem mera företagsmässiga arbetsformer. Jag tror att det i stort sett är en riktig utveckling. Jag tycker att det väsentliga i detta sammanhang är vilken ambition trafik-SJ har i fråga om den nya organisationen. Jag hyser inga tvivel på den punkten. Uppenbarligen är ambitionen att man skall minska verksamheterna i Stockholm och i stället åstadkomma en decentralisering när det gäller personal, ansvar och befogenheter. Det tycker jag alltså är det väsentliga i detta sammanhang. Sedan pågår det ju nu diskussioner. Personalorganisationerna skall ha möjlighet att framföra sina synpunkter. Det skall vara sedvanliga MBL förhandlingar osv. Det gör att det för dagen inte går att ge besked om var man hamnar när det gäller detaljorganisationen, hur många personer som kommer att beröras osv. Men ambitionen och inriktningen är utan tvivel att minska verksamheten i Stockholm och att i stället förstärka verksamheten i olika delar av landet.
Herr talman! Jag måste säga att åtgärderna står i dålig samklang med den ambition som Sven Hulterström här anger, nämligen att antalet arbetstillfällen kommer att minska i Stockholm. Men samtidigt flyttas ansvaret för persontrafiken från Norrköping till Stockholm. Enligt vad jag har hört läggs även ansvaret för kombitrafiken — som alla är eniga om att det skall göras satsningar på — i Stockholm. SJ skiljer sig från vissa andra verk på det sättet att det väl är meningen att SJ även i fortsättningen skall vara hela Sveriges, hela folkets järnväg. Då har naturligtvis affärsverksamheten en väl så stor betydelse som banverksamheten. Det är nog bra med spår, och spår som håller ihop, men det är lika viktigt att det går tåg på spåren och när de går. Därför är det oerhört väsentligt att det finns en politisk styrning även på detta område, men styrning som inte går in på detaljer. Jag vill upprepa att regionindelningen, som berör ca 400 personer, icke är en detalj. Det är en så pass stor sak att den borde diskuteras i samband med de trafikpolitiska besluten här i riksdagen, och den borde inte beslutas av SJ:s opolitiska styrelse, bakom ryggen på riksdagen. Det har inte skett något remissförfarande i detta fall. Folket i Norrköping har icke fått yttra sig i form av ett remissvar, utan det har skett en sedvanlig MBL-förhandling, som Sven Hulterström säger. Genom ett remissförfaran de hade man kunnat få veta hur folk ser på sin arbetssituation och hur de anser att saker skulle kunna göras bättre.

Herr talman! Per-Richard Molén har ställt vissa frågor som rör förbränning av fossila bränslen och koldioxidproblemet. Åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid bör inriktas på att begränsa förbränningen av ej förnybara bränslen. Detta kan ske dels genom energihushållning, dels genom ökat utnyttjande av förnybara energikällor. Dessa frågor hänger intimt samman med den fortsatta utvecklingen av Sveriges energisystem. Regeringen avser inom kort att förelägga riksdagen både en energipolitisk och en miljöpolitisk proposition. Regeringen kommer därmed att redovisa sina ställningstaganden i dessa frågor. Jag kan därför inte redan i dag diskutera vilka åtgärder som bör vidtas för att minska utsläppen av koldioxid.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Tyvärr måste jag, precis som de tidigare två interpellanterna, konstatera att statsrådet mycket rapsodiskt har svarat på mina tre frågor. I min interpellation har jag konstaterat att 1987 enligt många forskare var det varmaste året man har kunskap om på planeten jorden. Atmosfärens sammansättning har varit konstant under mycket lång tid, men sedan mitten av 1800-talet har situationen förändrats i samband med att industrialiseringen tog fart. Då började koldioxidhalten i atmosfären att öka, och i dag är den 25 90 högre än för bara 135 år sedan. Koldioxiden och andra växthusgaser leder till att jordatmosfärens medeltemperatur stiger. Effekterna blir förändrade livsbetingelser, bl.a. en ökenutbredning och en stigande havsnivå. Havsnivån kan stiga med mellan 20 cm och 1,4 m fram till år 2030. Hittills under 1900-talet har nivån höjts med ca I dm. Detta med koldioxid är ett mycket allvarligt problem, som ännu inte i tillräcklig utsträckning har uppmärksammats i den svenska energidebatten. Om det nu, herr talman, beror på att just detta problem i Sverige rimmar illa med de ambitioner som vissa partier har att snabbavveckla kärnkraften eller inte vill jag just nu lämna därhän, men det ligger nära till att tro det. Utomlands har man däremot tagit till sig problemet. I många länder känner man sig mycket oroad över vad som kommer att hända under de närmaste decennierna. I USA har frågorna debatterats på allvar i kongressen. FN:s miljöorgan har bl.a. uppdragit åt holländska staten att utforma ett globalt program för studium av hur havets förutsedda höjning på omkring en meter kommer att påverka samhällena. Beskrivningen i den rapporten är | skrämmande. Stora jordbruksområden, stora städer med tiotals miljoner människor kommer att sättas under vatten. Den höga temperaturen kommer också att göra i dag bördiga områden till öknar. Den norska statsministern Gro Harlem Brundtland har som ordförande i FN:s miljögrupp i sin rapport förra året uttryckt stark oro för koldioxidfaran. Det är därför jag i min interpellation har frågat statsrådet vilka initiativ som tas från svensk sida för att nedbringa mängden koldioxid. Detta skall enligt statsrådet ske genom att förbränning av ej förnybara bränslen begränsas. Herr talman! På sex år, under statsrådets chefskap över energipolitiken, har kolkonsumtionen ökat fem gånger. Satsningen på torv har också varit massiv. Inte heller har man varit direkt passiv när det gällt att driva på utvecklingen mot mer naturgas. Skall jag därför tolka statsrådets svar på frågan så, att regeringen framöver kommer att se till att inga mer fossila bränslen som kol, torv och naturgas kommer att tillföras det svenska energisystemet? Min tredje fråga löd: Befrämjar en snabb avveckling av kärnkraften en minskning av förbränningen av fossilt bränsle? Den har inte föranlett någon som helst kommentar i interpellationssvaret. Detta är enligt min mening förvånande, eftersom en avveckling av vår svenska kärnkraft kommer att leda till att vi får ett tillskott på 12 miljoner ton koldioxid per år, med andra ord drygt ett ton per person och år. Tänk om det redan i mitten av 1990-talet ställs internationella krav på oss att koldioxiden skall nedbringas. Hur skall vi då ställa oss till de elproduktionsanläggningar, baserade på fossilt bränsle, som vi då har börjat bygga eller har byggt färdigt för att kunna stänga av kärnkraften på 1990-talet. Varför har det inte gjorts någon ordentlig utredning om riskerna vad gäller både människornas hälsa och deras miljö? Vilka risker innebär kärnkraften och vilka risker innebär alternativen med fossilt bränsle? Detta är frågor som inte minst statens energiverk ställer sig. Därför, herr talman, vill jag gärna upprepa två frågor som jag har ställt i min interpellation: Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att nedbringa förbränningen av olja, gas, kol och torv i Sverige? Befrämjar en snabb avveckling av kärnkraften en minskning av förbränningen av fossilt bränsle? Jag kan inte tänka mig att den proposition som statsrådet nämner i interpellationssvaret skall undandra henne möjligheten att rent principiellt diskutera koldioxidproblemet i Sverige.
Herr talman! Mitt svar till Per-Richard Molén är en uppmaning till honom att noggrant studera de två propositioner om miljöpolitiken resp. energipolitiken som regeringen inom kort kommer att förelägga riksdagen. Där kommer frågorna att besvaras. När jag tillträdde som energiminister var den dåvarande borgerliga regeringens planering för kolanvändningen sådan att hade den fått fortsätta skulle kolanvändningen ha varit dubbelt så hög som den nu är. Bland det första vi gjorde var att skärpa kraven i samband med utsläpp för koleldade anläggningar och att införa en särskild prövning av anläggningar för fast bränsle för att få ner kolanvändningen till den minsta möjliga. Det har varit en framgångsrik politik, som jag själv tog initiativ till, för att stoppa den kolexpansion som den borgerliga regeringen förberedde. Dessutom, och det har jag sagt många gånger i debatter med Per-Richard Molén, är det ingen lösning på koldioxidproblemet att ersätta kol, olja och gas med kärnkraft. Det skulle leda till en så massiv kärnkraftsanvändning i världen att riskerna och avfallsproblemen skulle bli ohanterliga.
Herr talman! När det gäller kärnkraftsavvecklingen kan det vara värt att omnämna, att om vi bara skulle plana av vår elefterfrågan från dagens 4 96 till 1 96 och sedan ha ambitionen att spara in en tredjedel av vår elkonsumtion fram till år 2010, är det en mycket hög ambitionsgrad som man har all anledning att ställa frågetecken kring. Det skulle innebära ett nybyggnadsbehov av ett stort kolkondensblock på 600 MW varje år mellan år 1997 och år 2010. Vi har i dag, herr talman, inga som helst alternativ till kärnkraften annat än hårda ransoneringar och besparingar, och det kan jag knappast tänka mig kan vara ens en socialdemokratisk politik. Min bestämda uppfattning är att allmänheten av olika skäl är alldeles för dåligt informerad i den viktiga frågan om fossil förbränning. Det skulle vara värdefullt att få svar på frågan: Är statsrådet beredd att ställa upp med en bredare information när det gäller nackdelar med fossilbränsle och när det gäller koldioxidproblemet? Nog skulle det väl vara möjligt för statsrådet att ändock — trots att propositionen kommer om en och en halv vecka —- redogöra något för sin principiella inställning till koldioxidproblemet.